Fru talman! Lennart Daléus har frågat statsminister Göran Persson om han avser att starta en bred, sammanhållen och folklig offensiv mot brott och våldstendenser och föreslå riksdagen en handlingsplan för ökad trygghet och för en förstärkt demokrati. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis slå fast att jag delar Lennart Daléus uppfattning, att vi aldrig får ta demokratin för given. Vi behöver ständigt vinna nya generationer för demokratin och respekten för alla människors lika och unika värde. Det är lätt att se den nära kopplingen mellan det nazistiska och rasistiska våldet och en mer allmän känsla av otrygghet i samhället. När enskilda utsätts för oprovocerat våld enbart på grund av sitt utseende, sina åsikter eller sin sexuella läggning, och när vissa försöker lösa samhällskonflikter genom våld i stället för dialog, ökar otryggheten. Samtidigt är det viktigt att slå fast att det finns ett brett folkligt engagemang i dessa frågor. Vid exempelvis de många möten som arrangerades runtom i landet för att hedra minnet av fackföreningsmannen Björn Söderberg visade svenska folket sitt stora avståndstagande från våld, nazism, intolerans och främlingsfientlighet. Det personliga engagemanget hos enskilda människor i Sverige är vårt främsta vapen i kampen mot högerextremismen. Jag delar Lennart Daléus uppfattning att en förutsättning för att långsiktigt mota en utveckling mot en ökad användning av våld som konfliktmedel är att försöka motverka de grundläggande orsakerna till den ökade våldsanvändningen. Vi behöver därför sammanhållet arbeta för ett samhälle där välfärd och möjligheter till personlig utveckling kommer alla människor till del. Inte minst viktigt att uppmärksamma är mycket riktigt uppväxtvillkoren för barn och ungdomar. Regeringen ser mycket allvarligt på de hot mot demokratin som finns i vårt samhälle, och har därför tagit eller är i färd med att ta ett stort antal initiativ för att lyfta dessa frågor. Låt mig översiktligt nämna några av dem. Frågorna har starkt betonats genom att regeringen tillsatt dels en demokratiutredning, dels ett statsråd som har ansvar för demokrati och förvaltning. Demokratiutredningen, som väntas lämna sitt slutbetänkande i början av år 2000, har publicerat en lång rad debattskrifter och forskarrapporter. Flera av dessa tar upp frågor som rör de grundläggande demokratiska principerna samt mångfald och högerextremism. Regeringen avser att följa upp demokratiutredningens arbete med en bred kampanj med syfte att höja medborgarnas deltagande i och medvetenhet om demokratin. Regeringen avser också att tillsätta en särskild arbetsgrupp med syfte att kartlägga det nationella arbetet med mänskliga rättigheter samt föreslå åtgärder hur detta kan förstärkas och utvidgas. Insatser inom skolans ram är vidare mycket viktiga. Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid under uppväxtåren i skolan. Därmed har skolan stora möjligheter att stödja barn och unga i deras personliga utveckling samt påverka deras värderingar. För att stödja och stimulera det lokala arbetet med detta i förskola, skola och vuxenutbildning startades det s.k. värdegrundsprojektet. 1999 har varit ett "värdegrundsår" då de grundläggande och för samhället gemensamma värderingarna - fastslagna i läroplaner - uppmärksammas på olika sätt i skolan. Projektet Levande historia har, som Lennart Daléus mycket riktigt påpekar, också syftat till att stärka de demokratiska värderingarna bland skolelever. Genom att konkret visa vad en bristande respekt för demokrati och människors olikhet har gett upphov till kan odemokratiska tendenser motverkas. Självklart är också insatser inom rättsväsendet av avgörande betydelse för att motverka våldet i samhället. Regeringen har beslutat att rättsväsendets myndigheter ska prioritera brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofoba inslag. Myndigheterna ska upprätta en strategi för att säkerställa att rättsväsendets personal har god kunskap om grunden för dessa brott och om situationen för de grupper som utsätts för dem. Polisen och åklagarna har successivt utvecklat strategier och metoder för att möta brottslighet med rasistiska, främlingsfientliga och homofoba inslag. Det handlar bl.a. om utbildningsinsatser av olika slag och om en uppföljning från Rikspolisstyrelsens sida av polismyndigheternas behandling av ärenden med rasistiska inslag. Även resurserna till polisen har förstärkts. Under år 2000 beräknas drygt 500 poliselever att antas till den grundläggande polisutbildningen. Regeringen avser avslutningsvis att senare i vår till riksdagen presentera en nationell handlingsplan som behandlar frågor om rasism och främlingsfientlighet. Handlingsplanen kommer att beröra flera politikområden, bl.a. integrations-, rätts och utbildningsfrågor. Handlingsplanen ska omfatta både direkt motverkande och långsiktigt förebyggande åtgärder, såväl sådana åtgärder som redan genomförs som nya åtgärder. Handlingsplanen ska också redovisa en tydlig ansvarsfördelning i dessa frågor inom regeringen och bland myndigheterna. Handlingsplanen kommer slutligen att ta upp former för utvärdering av gjorda insatser. Med dessa initiativ torde Lennart Daléus önskemål i stort vara uppfyllda och jag kan därmed svara ja på hans fråga, även om formerna för insatserna kanske inte exakt stämmer överens med dem som beskrivs i interpellationen.
Fru talman! Jag vill först säga att det här är den första av en rad på 31 interpellationer som vi i Centerpartiet framställde innan vi i riksdagen skildes åt vid jultid just med inriktning på frågor som gäller trygghet, säkerhet för medborgarna i Sverige. Som vi hörde tidigare kommer dessa interpellationer att besvaras under den närmaste tiden med något undantag. Jag är väldigt glad över att dessa interpellationer har fått som resultat att regeringen har läst interpellationerna och deltagit i den offentliga debatten efter det att de lades fram på ett sätt som jag tycker är väldigt viktigt. Inte minst har vice statsministern i det här svaret redovisat ståndpunkter och synpunkter. Hon för också en diskussion som till allt väsentligt gör mig glad. Jag är väldigt glad över svaret. Jag är också glad över samsynen kring flera av de frågor som gäller trygghet. Man kan definiera trygghet lite olika. Men i det här fallet gäller det den trygghet som hänger samman med frånvaron av våld mot människor, ofta våld med rasistiska, nazistiska eller våld med andra liknande förtecken. Det är uppenbart att vi har en stor samsyn. Jag pekade också i min interpellation på att regeringen har tagit ett antal initiativ på det här området som jag tror är till gagn för saken och till gagn för Sveriges agerande i de här frågorna. Det är dock några saker som förtjänar att sägas. Till att börja med utlovade statsministern i sin intervju på trettondagsaftonen ökade satsningar på rättsväsendet. Jag välkomnar naturligtvis detta. Det är viktigt att det finns de resurser i rättsväsendet - och då menar jag inte bara polisen utan också åklagarna och domstolsväsendet - som behövs för att man ska kunna bekämpa nazistisk och rasistisk brottslighet. Resurserna måste vara tillräckliga. Vi från Centerpartiet anslog i vår höstbudget en halv miljard mer än regeringen gjorde till rättsväsendet. Jag skulle vilja understryka att dessa resurser behövs. Det är viktigt att regeringen sätter kraft bakom de ord som statsministern använde under intervjun och att man ser till att det inte bara stannar vid ord, utan att det resulterar i resurser som når ut till rättsväsendet. Därmed har jag ett par frågor till vice statsministern. Det gäller det lite dunkla som i dag benämns som vardagsrasism. Med offensiva handlingsprogram kan vi komma till rätta med mycket av den organiserade rasismen, det organiserade förtrycket och våldet. Men när det gäller den förtäckta vardagsrasismen som förekommer man och man emellan i lunchrummen, har vice statsministern någon fundering kring hur vi ska kunna ge oss på den? Vi drar med rätta fram det som hände under andra världskriget, under 30 och 40-talen, men i dag har nazismen och rasismen uppenbarligen ett modernt ansikte. Man ger ut cd-skivor, bedriver framgångsrik ekonomisk verksamhet och man har tillgång till lokaler. Hur ska vi komma åt det moderna ansiktet hos den nazism och rasism som vi vill bekämpa?
Fru talman! Jag tycker att Lennart Daléus anslag är väldigt välgörande. Det här är någonting som de demokratiska partiernas företrädare i grunden är så överens om att vi kan ha ett avspänt samtal om det, eftersom det oroar oss alla. Jag håller också med om att vi har metoder för hur vi ska bekämpa de värsta formern av rasism eller främlingsfientlighet som tar sitt uttryck i direkt våld eller på något annat sätt. Men det andra som vi har det politiska ansvaret för är detta som kallas vardagsrasism och som förekommer till vardags. Man ska kanske inte tala om förtryck, för så långt går det inte, utan det handlar mer om att människor diskrimineras. De får inte komma till sin rätt och känner sig förnedrade. Om någon av oss hade lösningen på detta skulle vi genast plocka fram den, men det är komplicerat. Svaren blir de traditionella, nämligen att det naturligtvis är en sak för de samhällsinstitutioner vi har, för förskolan, skolan och lärarutbildningen, dvs. den fostrande delen i samhället. Men vi kan aldrig komma till rätta med det här om man inte i familjen ordentligt tar sig an de här frågorna. Det gäller även på arbetsplatserna, att arbetskamrater ställer upp, liksom att vi i medierna framhåller att det inte är de som går längst fram, i fronten för förtrycket, som är det allra värsta problemet utan de många efterföljarna och de som låter det pågå i vardagen. I skolan jobbar man aktivt med detta nu. Skolverket ser på regeringens uppdrag till att det finns böcker och broschyrer för att underlätta det här samtalet med eleverna. Jag tror att det är väldigt bra och välgörande. Vi har mycket svårare att komma åt det som i dag hjälper exempelvis nazistiska grupper att sprida sitt budskap, dvs. moderna uttryck som Internet, vitmaktmusik och sådant. Vi ska naturligtvis se till att polis och åklagare kan arbeta med det så att man hittar former för att angripa det. Om det behövs lagstiftningsåtgärder är också vi beredda på det. Ja, det behövs mer resurser till rättsväsendet. Statsministern har uttalat det. Det är egentligen en uppföljning av vad som sades redan förra året från såväl regeringens och partiernas sida som i hela riksdagen, att mer resurser måste till. Det här året är det dags för att detta tydliggörs i summor. Jag är övertygad om att det kommer att hända när budgetarbetet är över. Får jag nämna en sak till som jag inte nämnde i mitt skriftliga svar och som jag tycker är så bra, nämligen att Brottsförebyggande rådet ordnar en konferens om motstrategier mot rasism och rasistisk brottslighet. Konferensen anordnas den 24 januari, på måndag. Här kommer företrädare för alltifrån polis till kyrkor att samlas för att fördjupa sina kunskaper om metoder för att bekämpa detta slags brottslighet och denna typ av tendenser. Det ser jag som ett väldigt bra exempel på vad myndigheter kan göra, och myndigheter som ser till att samarbeta med andra, för att vi på ett handfast sätt ska hantera dessa frågor.
Fru talman! Jag delar naturligtvis i mycket den uppfattning som Lena Hjelm-Wallén har i den här diskussionen. Om jag tar lagstiftningen först, kan den säkert skärpas på flera punkter. Tyvärr märker vi successivt var vi kan vara än strängare i lagstiftningen. Särskilt gäller det väl detta att skydda de människor som vill vittna om brott som hänger samman med rasism, nazism och liknande förtecken. Lena Hjelm-Wallén diskuterade det redan i sitt svar till mig. Det är en av de absolut största insatserna vi kan göra. Om människor kan berätta om saker de ser, även i vardagssituationer, är det nämligen någonting som vi måste ge utrymme för i det demokratiska samhället. Jag tycker att vi har varit om inte alldeles för flata så i alla fall inte tillräckligt uppmärksamma på det problemet. Kan vi där hitta någon fortsättning på skyddet vore det bra. Det andra är den lagstiftning som finns och som man kan komma åt de här åsikterna med. Jag skulle gärna säga att vi bör förfölja de här åsikterna - jag talar just om åsikterna - så långt detta är möjligt även med lagstiftning som kanske inte uttalat hänger samman med det rasistiska beteendet eller rasistiska våldet. Jag menar att vi bör ha varje lagstiftning - det må vara skattelagstiftning, trafiklagstiftning eller annan lagstiftning - som grund för att agera mot de här åsikterna. Det finns tidigare exempel på hur man har lyckats bekämpa brott just genom att använda varje tillgänglig lagstiftning. Jag tycker också att vi möjligen har varit för flata, möjligen inte har använt alla de till buds stående medlen. Det är tvärtom så att man på kommunal nivå och i andra offentliga sammanhang har medverkat till att göra en del verksamheter lättare för människor med rasistiska och nazistiska motiv - självfallet inte medvetet, men ändå i den allmänna demokratiska omsorgen om att alla medborgare ska ha samma möjligheter. Jag oroas mycket när jag ser att människor och grupper med nazistiska utgångspunkter och med rasistisk bakgrund bygger upp, inför ögonen på medier och allmänhet, nya högkvarter, bokstavligt talat bygger stängsel runt sin verksamhet för att hindra insyn och där vi kan utgå från att all möjlig ondska kommer att strömma ut. Vi måste skaffa oss möjligheterna att med existerande lagar se till att åtminstone inte hjälpa till med etablerandet av sådana högkvarter eller källor till sådan verksamhet. Vad kan vi själva då göra utöver detta? Jag tror mycket på att det är tre delar i ett paket som vi bör lägga omsorg vid. För det första är det naturligtvis opinionsbildning, att vi som politiker och valda företrädare med all kraft deltar i opinionsbildningen. För det andra är det, som jag har talat om, att skärpa lagstiftningen eller använda den lagstiftning som finns. För det tredje kan vi i ökad utsträckning i våra egna organisationer, våra partier, se till att öka mångfalden, visa att det är en styrka med mångfald, med många olika människor, med olika utgångspunkter, och att det är en styrka och en glädje för utvecklingen i det svenska samhället.
Fru talman! Jag tycker att det är väsentliga saker som Lennart Daléus tar upp. De som är vittnen direkt i en rättegång måste naturligtvis känna att de har samhällets stöd och skydd så att de vågar vittna. Men det handlar också om vardagen. De som utsätts för förnedrande handlingar och beteenden från sina kamrater, vilka de än har omkring sig, ska också känna att det finns ett skyddsnät. Det är väl så viktigt i sammanhanget. Det här är någonting som vi måste arbeta med. Det är klart att vi har varit en aning blåögda. Vi har inte riktigt trott att de här varbölderna finns i Sverige på det sätt som vi nu ser. Men under de senaste fem åren har såväl myndigheter som skolan, polisen och åklagarna arbetat med detta på ett annat sätt, och vi har också politiskt hanterat frågorna på ett tydligare sätt. Vi talar politiskt om dem, så att de som är företrädare för myndigheter känner vårt stöd för att ta itu med det. Det handlar om opinionsbildning, om att polis och åklagare använder de lagar som finns. Det handlar om att se till att de tydliga saker som det skrivs om, dvs. demokrati och alla människors lika värde, får genomslag i skola, förskola osv. - vi förväntar oss det. Om vi från samhällets sida på något vis behöver skärpa uttalandena eller lagstiftningen ska vi naturligtvis göra det. Jag tycker också att det är bra att polisen nu väldigt konstruktivt och systematiskt arbetar på det sättet att man ser på varje brott om det har rasistisk bakgrund eller inte. Om det har rasistisk bakgrund tar man allvarligare på det. Det är en väsentlig förändring som har skett under några år. Det är inte lätt att snabbt förändra på det sättet, utan det behövs mycket fortbildning också inom polis och åklagarväsende för att det ska kunna fungera riktigt bra. Jag tycker att man ser hur polis och åklagare tar mycket mer allvarligt på det, också med stöd av den lagstiftning som vi har i dag.
Fru talman! Jag understryker den samstämmighet som vi har i den här frågan. Men jag vill tillägga att trots att vi ökar ansträngningarna, trots att vi som politiker är mer vaksamma, trots att poliserna är mer uppmärksamma och trots alla de insatser som görs, så ökar hela tiden brott med högerextrema inslag, vilket kanske är det mest skrämmande. Lokaler vandaliseras, fackföreningsmänniskor förföljs och dödas och journalister attackeras. Detta våld trappas alltså upp. Vi måste ha förmågan att hänga med eller snarare komma förbi och hinna stoppa brotten. Det ställer naturligtvis stora krav på det politiska agerandet och på agerandet från myndigheter och institutioner av många olika slag. Jag ska inte säga mer, fru talman, än att jag är glad för svaret eller snarast för det här samtalet. Jag hoppas också att de manifestationer och aktiviteter som äger rum i Sverige de närmaste veckorna i Sverige i riktning att bekämpa våld och rasism blir lyckosamma i den meningen att de får en önskad bidragande effekt att stoppa detta.

Fru talman! Lennart Daléus har ställt följande frågor till mig. För det första: På vilket sätt avser näringsministern att förena ett nationellt stomnät, som når ut till varje kommun, med insatser för att bredbandsförbindelser faktiskt ska nå ut till hushållen och företagen i hela landet? För det andra: Avser näringsministern låta utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett finmaskigt fibernät till hushållen och företagen i hela landet? Frågan om att garantera glesbygdens tillgång till IT-infrastruktur till rimliga priser är viktig. Staten har ett ansvar för att en väl fungerande IT-infrastruktur finns tillgänglig i hela landet. Människor och företag bör ha tillgång till snabb dataöverföring till en rimlig kostnad. Det kräver investeringar i bredbandig IT infrastruktur, vilket kan ske i både privat och offentlig regi. Att knyta samman samtliga kommuner i ett öppet stomnät kan bli ett viktigt steg för att hävda hela Sveriges konkurrenskraft i det nya seklet. I IT propositionen, som regeringen avser överlämna till riksdagen under våren, kommer regeringen att redogöra för sin syn på denna fråga. Regeringens IT-kommission har tagit initiativet att se över frågan om hur man kan utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett finmaskigt fibernät till hushållen och företagen i hela landet. Hittills har det varit svårt att göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys, då det varit svårt att uppskatta intäkterna av ett finmaskigt nät. Det finns en brist på bredbandskommunikation för uthyrning till operatörer, särskilt i de glesare delarna av Sverige. Ett ökat utbud av öppen ledning, t.ex. i form av ett stomnät, kan pressa priser och öka konkurrensen bland skilda operatörer. Det gynnar såväl slutanvändarna som förutsättningarna för en god utveckling av IT-användningen. Att åstadkomma ett öppet stomnät är av ett både närings och regionalpolitiskt intresse. Svenska kraftnät har till regeringen föreslagit en snabb utbyggnad av ett bredbandsstomnät med anledning av det uppdrag som regeringen gav bolaget tidigare i år. Regeringen granskar just nu detta förslag. Fru talman! Jag vill betona att ökad konkurrens är en förutsättning för sänkta priser på bredbandskommunikation. Ett sätt att garantera konkurrens är att skilda operatörer får tillgång till en öppen infrastruktur på samma villkor. Regeringens ambition är att tillse att en fungerande konkurrens skapas på varje nivå av produktionskedjan. Det är viktigt att poängtera att en eventuell utbyggnad av ett stomnät i Svenska kraftnäts regi ska ske på kommersiella villkor för att inte snedvrida konkurrensen mellan olika nätleverantörer. Frågan om hur den svenska IT-infrastrukturen ska klara framtida höga kapacitetsbehov är en av de viktigaste frågorna som regeringen i dag har på sitt bord. Regeringens syn på denna fråga kommer att redovisas i IT-propositionen.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för svaret. Men jag kan på en gång säga att lika glad som jag var över svaret på den förra interpellationen, lika besviken är jag över svaret på denna. Det verkar inte som om näringsministern och regeringen tar den här frågan på det allvar som den förtjänar. Fru talman! Låt mig säga vad det handlar om. Vi behöver ett stomnät och en ny infrastruktur att använda på IT-området. Det kan liknas vid motorvägarna i landet för bilar. Vi behöver också en närhet till hushåll och arbetsplatser. Vi kan kalla det för accessnätet, som det motsvarar i dag. Det är inte fråga om att, som näringsministern säger i sitt svar, knyta samman samtliga kommuner i ett öppet stomnät. Det är inget problem. Det kommer att ske på kommersiella eller andra grunder. Det som är svårt att åstadkomma är att nå ut till alla människor i landet, till alla hushåll och alla arbetsplatser. På detta har näringsministern inte något svar. Han berör inte frågan. Han säger att det där kommer möjligen på något sätt att ordna sig. Fru talman! Motorvägar är bra i största allmänhet om det finns påfarter till dem. Det är först om man kan åstadkomma påfarter och avfarter som gör att jag kan åka hem till mitt eget garage eller min egen parkeringsplats som jag har någon nytta av motorvägen. I det här sammanhanget är det många aktörer som vill bygga motorvägar, men de vill inte bygga det andra. Då säger vi att det måste vara någon som ser till att det här andra åstadkoms. Detta vill inte näringsministern ta i. Då låtsas han som om detta är någonting som möjligen några kommersiella aktörer kan ta ansvar för. Men de kommersiella aktörerna har inte detta intresse. Detta illustrerades väldigt bra i Dagens Nyheter i en bilaga för några dagar sedan, där man pekade ut precis detta problem. Den ena artikeln hade rubriken Glesbygd kan missa utbyggnad. Den andra artikeln hade rubriken, som är helt korrekt, Huvudstaden het fibermarknad. Så är det nämligen. Det vore bra om näringsministern kunde utveckla hur han tänker se till att varje hushåll och varje arbetsplats med säkerhet nås av denna nya spännande teknik. Det är den som är dynamisk och som ska kunna förändra någonting i utvecklingen av Sverige. Näringsministern säger att de samhällsekonomiska konsekvenserna har varit svåra att beräkna därför att det är svårt att uppskatta intäkten av ett finmaskigt nät. Men så kan man ju inte resonera, som om det gällde att uppskatta intäkten av själva nätet. Om vi har det finmaskiga nätet ut till varje hushåll och ut till varje arbetsplats, då uppstår en ekonomisk dynamik som vi inte kan vara utan. Det är den han ska värdera, inte om man kan få in några avgifter, taxor eller intäkter från det finmaskiga nätet. Sedan säger näringsministern - man kan väl säga att det är dagens understatement - att det finns en brist på bredbandskommunikation för uthyrning till operatörer, särskilt i de glesare delarna av Sverige. Det är inte så att det inte finns någonting till uthyrning. Det finns ingen IT-struktur att använda långt ute i landet som i de stora städerna. Jag stöter på företag som bara tvingas att lämna sin verksamhet, därför att de inte har ett tillräckligt tjockt snöre ut att kunna använda. Frågan måste bli: Hur tänker näringsministern garantera att den här tekniken når ut dit där den behövs och blir likvärdig i kvalitet och pris i hela landet? Fru talman! Statsministern sade, när jag talade om digital allemansrätt för ett och ett halvt år sedan här i kammaren, att detta var något av det viktigaste som hade sagts. Det viktiga var nu att inte förskräckas utan att bygga ut den nya tekniken, ligga i framkant. Det var för ett och ett halvt år sedan. Ingenting har hänt.

Fru talman! Sverige har en unik chans. Vi ligger faktiskt i framkant, även om Lennart Daléus har en annan uppfattning. Många i vår omvärld imponeras av Sveriges framsteg, men vi själva känner självklart en väldig otålighet. Ska vi klara att ta denna chans både vad det gäller tillväxten och tillgängligheten och utjämna de klassmässiga och geografiska skillnaderna måste vi tillämpa ett ledarskap där vi är oerhört tydliga. Vi måste visa att vi ska använda en infrastruktur som redan finns, att det ska vara ett öppet nät och att det ska vara rimliga priser. Man är naturligtvis överens med Centern om kostnaden. Centern pratar om att det kostar 70-100 miljarder om staten tar hela kostnaden. Men det är väl alldeles uppenbart att det finns fler som ska vara delaktiga i den utbyggnad som pågår för fullt just nu. De privata marknadskrafterna, kommunerna och staten bör i samklang se till att hela landet får tillgång, men staten bör ta det övergripande ansvaret och se till att det blir schysta villkor och att näten öppnas och knyts samman till rimliga priser. Staten har naturligtvis ansvar för utbildning, som behövs för att vi också fortsättningsvis ska ligga i framkanten. Då behövs det medel. Det behövs pengar för att ta detta ansvar. Det räcker inte med de marknadsmässiga lösningarna. Det som Svenska kraftnät ska bygga på kommersiella villkor räcker inte. Om Svenska kraftnät tar alltför höga hyror för att det snabbt ska betala sig att bygga ut går det ut över dem som erbjuder tjänsterna och över konsumenterna. Jag känner en oro t.ex. för gles och landsbygd. Min fråga till näringsministern är om han och hela regeringen delar den oron. Vad tänker regeringen i så fall göra åt det?

Fru talman! Jag tycker att det är en oerhört viktig fråga - att bygga ut infrastrukturen för IT. Just denna fråga har debatterats mycket i Sverige det sista året, men det som har debatterats mest är vem som ska betala. Man debatterar sällan varför vi ska bygga ut bredband och vad vi ska ha dem till. Jag tycker att vi behöver tala om detta också. Det kan röra sig om distansarbete och om att kunna studera på distans, ha kontakter med myndigheter, föra en enklare dialog med politiker, använda sig av videokonferenser, skicka röntgenbilder och få experthjälp inom sjukvården, stöd för företagaren i glesbygden och mycket annat. Allt detta måste vi också tala om. Jag vill koncentrera mig på en aspekt av IT infrastrukturen. Det handlar om spelreglerna. Jag tycker att det är viktigt att regeringen har bollen, om jag uttrycker mig på det sättet, och ger signaler om vad man tänker göra. Tiden går, och om jag förstår det rätt är propositionen framflyttad ett tag till. Jag tycker att det måste finnas långsiktiga spelregler för dem som vill sälja bredbandskapacitet. Här tycker jag att regeringen tidigare borde ha kunnat gå ut och säga att man avser att införa konkurrensneutrala spelregler och förklara hur näten ska användas. Man kan ta två exempel. När man avreglerade elmarknaden talade man om hur det skulle gå till, och marknaden har rätat in sig därefter. Det fungerar relativt bra. Men när det gäller GSM-näten tycker jag att man har gjort på ett sämre sätt. Där har man enligt min mening ändrat spelreglerna under resans gång och sagt att alla ska bli tvungna att släppa in andra aktörer på GSM-näten. Jag tycker att vi bör titta på Finland, som på något sätt alltid ligger lite före Sverige när det gäller IT. Man är väldigt framtidsinriktad, och man har redan ändrat lagstiftningen på flera områden när det gäller IT-frågorna och även GSM-licenser, som jag nämnde innan. Jag är inte av den uppfattningen att staten ska välja teknik åt IT-marknaden och tala om hur den ska transportera ettorna och nollorna, men man ska ge spelregler och signaler. Vad är det som kommer att gälla om ett eller två år? Då får vi en ännu mer blomstrande IT-marknad. Det undrar jag hur ministern ser på.
Fru talman! Efter detta mycket engagerande inlägg av Lennart Daléus ska jag försöka att något sakligt stycka upp frågeställningarna. Får jag börja med att säga att det finns få länder som har varit så snabba att avreglera telemarknaden som Sverige. Därmed kan man säga att det som har gjort att Sverige har blivit så framgångsrikt - ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller telekommunikationer - är just avregleringen. Avregleringen har lett till ökad konkurrens. Den har lett till att många aktörer har gått in, och den har lett till att vi har fått mycket stora investeringar i just telekommunikation. Det har varit själva poängen. Faran i att allmänt säga att vi nu ska bygga ut bredband för 80-90 miljarder och att var och en ska få tillgång är att man totalt slår ihjäl den oerhörda styrka som finns i de marknadskrafter som nu bygger ut bredband. Detta tror jag att alla är överens om. Låt oss nu öka konkurrensen. Låt oss nu få fler som är med och lägger bredband - både offentliga och privata. Detta om marknaden. Har man ingen motorväg har man ingen större glädje av dessa på och avfarter. Man måste faktiskt ha en väg att åka på och av. Låt mig ta ett exempel. Pajala hjälper det inte att sitta och dutta ut kablar hit och dit. Pajala är ett väldigt bra exempel. Pajala är en kommun som är lite unik i den meningen att 30 % bor i centralorten och 70 % i glesbygden. I alla andra kommuner är det tvärtom. Låt oss tänka att vi skulle försöka dra fiberkabel - accessnät - till varenda en av de 70 % som bor i glesbygd i Pajala. Då räcker inte, Lennart Daléus, 60-70 miljarder. Det skulle kosta oändligt. Däremot är det så att man inte kan binda sig till en teknik. Fiberkabel är den bästa tekniken, men mest kostnadseffektivt i vissa situationer kan lika gärna vara satellit och annan teknik. Därför kan vi inte säga att vi ska ha exakt den eller den tekniken. Jag delar Lennart Daléus uppfattning. Självklart är det så att alla ska ha tillgång till detta. Jag kommer också att delta i och driva en process för att staten ska ta sitt ansvar när det gäller glesbygden. Staten måste vara med och betala för detta. Men det får inte ta död på de krafter och den marknad som finns. Vi hade aldrig kommit så långt om vi inte hade haft dem. När det sedan gäller spelregler kan jag säga att jag delar uppfattningen - det är precis det vi driver - att det ska vara konkurrensneutralt. Som jag sade måste staten i glesbygden, där det inte finns någon marknad i betydelsen att man hämtar hem de investeringar man har lagt ned, faktiskt vara med och bidra och bygga ut, så att det ger möjligheter till bredband. Bredband kan vara annat än fiber, även om fiber anses vara det bästa. Vad gäller det som sades om Finland vill jag säga att det inte är så ljust österut som vi alltid tror. Om man tittar på Rovaniemi, som ligger i norra Lappland, ser man att de inte är ett dugg bättre. Jag skulle vilja påstå att de har en betydligt sämre utveckling än i exempelvis Pajala.
Fru talman! Näringsministern blandar bort korten på många olika sätt, och han får hjälp av Monica Green. Om vi först tar kostnaden kan jag säga att jag tidigare trodde att man hade förstått relationerna mellan kostnaderna. Vi har sagt att det rör sig om 60 70 miljarder. Det kallas ofta av näringsministern för fantasisummor. Näringsministern blev glad när Svenska kraftnät talade om att det var möjligt att för 2 miljarder kronor bygga ett nationellt kommunikationsnät med optofiber. Då sade han nämligen: Den lösning som Svenska kraftnät föreslår är elegant och snabb och väldigt billig i jämförelse med de mer eller mindre fantasifulla förslag till bredbandsutbyggnad som har förekommit i debatten. Det var våra 60-70 miljarder för att bygga ut bredband i landet. Han var glad när han hörde att någon sade 2 miljarder. Och så trodde han på detta. Det står alltså i pressmeddelandet från Näringsdepartementet. Det andra, fru talman, gäller det här med Pajala. Det är klart att invånarna i Pajala är glada om det går en ledning upp till Pajala. Det finns ju också rätt mycket kraft där uppe som näringsministern vet. Men de blir ännu gladare om det går ut en sladd till varje hushåll och varje arbetsplats så att lampan kan lysa också där och inte bara på kommunkontoret. Det blir de säkert lite gladare för. Sedan talar näringsministern mot bättre vetande när det gäller marknadskrafterna. Jag redovisade det här ur Dagens Nyheter där det mycket tydligt framgår att drygt 20 % av stadsnäten räknar med att även täcka glesbygden i sina hemkommuner. De flesta siktar på att täcka 50-75 % av kommunen. Anta att de täcker 75 % av kommunen. 25 % ute i kommunerna i landets glesbygder får alltså inte de här fibrerna. Det är konsekvensen av näringsministerns resonemang. Eller hur tänker han annars garantera att detta når ut? Sedan till detta med konkurrensen. Det finns några åkeribolag - ASG, Schenker och vad de heter - som kör på motorvägarna. Men de äger inte nödvändigtvis motorvägarna. De utför tjänster i konkurrens på motorvägarna för att motorvägarna, infrastrukturen, är statligt ägda. Det är då konkurrensen kan uppstå. Det är det viktiga. Om det är statligt ägt kan alltså konkurrens uppstå. Då säger näringsministern: Herregud, vi kan ju inte dra ut sådan här fiber till var och en! Nja, vi har ju dragit elledningar - inte sant näringsministern? - till var och en i detta land. Skaka inte på huvudet, näringsministern. Det är klart att var och en i det här landet har elektricitet i all huvudsak, det finns möjligen något undantag som näringsministern kan leta upp. Näringsministern måste inse att vi nu talar om en infrastruktur som är minst lika viktig som elektriciteten. Se till att den når ut snabbt och till alla. Näringsministern och Johnny Gylling säger att staten inte ska välja teknik. Jo, fru talman, det är just det staten ska göra i den här frågan. Staten ska välja teknik. Vi talar om ett område som måste vara uppskalbart, fru talman. Vi använder i dag datorer och IT på en viss nivå, och det här exploderar. Det fördubblas i en takt som vi inte kunnat drömma om. Då måste tekniken vara parallellt uppskalbar. Då går det inte att man på ett håll kör med satellit, radio eller något annat och på andra ställen kör med någon tredje variant för att försöka klara bredbandsbehovet. Det måste vara likartat. Vi kunde inte bygga ut järnvägen i Sverige, fru talman, genom att ha lite olika rälsbredd på olika ställen och sedan hoppas att det där löser sig på något sätt när vi samlas vid någon knutpunkt. Det fungerar inte så. Man måste veta att tekniken ska vara uppskalbar, och det blir den om staten tar detta ansvar. Konkurrensen klarar alltså inte näringsministern genom att låta de här operatörerna vara de som har ansvaret. Det är staten som ska ta det. Näringsministern svarar inte på det viktiga. Hur ska han göra i framtiden? Ska han släppa lös marknaden och tro att den fixar det här? Eller ska han se till att han - alltså staten, samhället - tar ansvar för denna dynamiska teknik som vi alla är beroende av?
Fru talman! Det var ju bra att Daléus tog upp det här med elektriciteten. Jag hoppas att Daléus vet om att det inte är staten som har byggt ut elen i alla hem i Sverige. Det är ett ganska bra exempel egentligen på att det går att hitta sådana här lösningar bara man är tydlig från statens sida. Till Johnny Gylling vill jag göra en kommentar om GSM-näten. De här operatörerna visste mycket väl från början att deras licens gick ut från årsskiftet. Det är inte så att spelreglerna har ändrats på det sättet. Så till frågan till näringsministern. Visst är det så att det behövs vissa medel för att faktiskt ta det här ansvaret. Vi behöver visa tydligt att vi är beredda att ta ansvaret för hela landet, att vi tar ansvar även för glesbygden och på vilket sätt vi ska ta det här ansvaret. Då kostar det en del pengar. Jag delar alltså inte näringsministerns uppfattning om han tror att man kan lösa det här på marknadsmässiga villkor och att Svenska kraftnät snabbt ska få tillbaka pengarna. Då är jag också mycket oroad för hur utvecklingen ska gå.
Fru talman! Näringsministern och jag tycks vara överens om att spelregler är viktiga för konkurrensneutralitet och även om att staten har ett särskilt ansvar för glesbygden. Jag tycker att det var bra att näringsministern slog fast detta. Men just nu då? Vad händer nu i Sverige? Det dröjer fortfarande en tid innan vi får veta regeringens planer i propositionen. Därefter ska det här behandlas i riksdagen, och sedan ska det förverkligas osv. En sak som jag har tagit upp flera gånger i riksdagsdebatten är de ISDN-abonnemang som finns i dag. Det är människor som antingen genom sitt arbete eller på grund av studier känner sig behöva snabbare kommunikationer än via ett vanligt modem. Det kostar alltså oerhörda summor. Vi får många mail, det tror jag även att Monica Green kan intyga. Folk hör av sig till oss riksdagsledamöter och undrar: Varför är det så höga taxor för ISDN-installation? Man behöver inte åka långt utanför Stockholms innerstad för att tvingas betala 20 000 för att få ISDN i sin bostad. Här borde, tycker jag, regeringen ha kunnat göra något åt de här höga taxorna tidigare. Sedan tycker jag att när Lennart Daléus jämför med järnvägen och säger att staten ska bestämma teknik, då kan man erinra sig hur det ser ut i Europa just nu. Det finns fyra olika spårvidder och femton olika signalsystem. Det är alltså inte den s.k. marknaden som har fixat detta utan det är staten, fast i olika länder tillsammans. Jag tror att om staten låter bli att välja teknik så ordnar marknaden det här på ett mycket bra sätt.
Fru talman! Det är alltså varken marknaden eller staten utan det är både-och. Det är både marknaden och staten. Självklart är det så att staten måste ta ett ansvar för stomnätet. Självklart är det så att staten måste ta ett ansvar för glesbygden och för accessnätet. Det är självklart så. Det har jag inte påstått att man inte skulle göra. Men vad jag säger, och det tror jag att de flesta är överens med mig om, är att vi också måste vara öppna för teknikval. Även om optokabel är den mest kända och bästa tekniken i dag, observera: den mest kända och bästa tekniken i dag, där delar jag Lennart Daléus uppfattning, måste man också i många lägen kunna tänka sig annan teknik. Det tror jag att alla är ganska överens om. Men med detta har jag inte sagt att vi inte måste ta ett ansvar från statens sida när det gäller glesbygden. Det är både marknaden och staten. Det är också kommunala operatörer. Det byggs ut. Det läggs ned ofantligt mycket optokabel i dag överallt och dagligen. Men marknaden kommer långt i från att räcka till. Därför måste det till statlig verksamhet och statliga medel. Detta är vi överens om, Lennart Daléus. Men jag kan inte stå här och säga säkert, och det kommer att bli svårt också för Lennart Daléus när man ska göra upp budgeten att säga att nu ska vi slänga in 70, 80, 90 miljarder för att snabbt bygga ut detta. Vi bygger ut det väldigt snabbt, och vi ska öka takten. Det lovar jag. Jag skulle också uppskatta om Lennart Daléus och jag, om jag nu får personifiera frågan, tillsammans satte oss ned och tittade på hur en sådan här proposition skulle kunna se ut så att vi får en medverkan från det kraftiga engagemang som Lennart Daléus visar i den här frågan. Jag gillar det, om jag nu ska övergå till den debatton som ni hade i den förra interpellationsdebatten.
Fru talman! Först ska jag säga att det är hyggligt av näringsministern att inbjuda mig att skriva propositionerna, men jag tror att jag passar i det här läget, om jag får utrycka det så. Det kan vara viktigt att klara ut den här ekonomiska delen först, så att detta blir sagt. Näringsministern känner till Telia, som ju kommer att säljas utgår jag från. Jag utgår bara från detta. Telia kommer att introduceras på börsen när läget är det riktiga för att åstadkomma en folkaktie. Se den nya tekniken i samband med försäljningen av Telia! Ta resurser av den försäljningen för att betala statsskulden, och lägg 60-70 miljarder till det statliga engagemanget i denna infrastruktur! Det behöver infrastrukturen. Det behöver landet. Säg nu inte att staten ska ta ansvar för stomnätet, som näringsministern säger! Stomnätet klarar sig nog. Det handlar om accessnätet. Försök att förstå detta nu! Det intressanta är att man når längst ut. Jag har sett någonstans att näringsministern talar om bredband som två megabitar. Det är riktigt. Om man väljer att resonera på det sättet väljer man bort detta med att ta ansvar för tekniken. Jag talar, fru talman, självfallet bara om tekniken i infrastrukturen. Att det har uppstått problem därför att man inte lyckades samordna en sådan infrastruktur i andra sammanhang är en sak. Fru talman! Näringsministern säger att alla är överens om att vi måste ha en valfrihet när det gäller den här tekniken och att fiberoptik är en sak. Nej, fru talman, alla är inte överens om det. Tvärtom är alla överens om att fiberoptiken kommer förr eller senare. Frågan är bara vem som tar ansvar för detta. Det är ingen som tror på att de andra lösningarna har någon räckvidd. Näringsministern talar om glesbygden, möjligen om landsbygden. Men det är slut med det nu, fru talman. Det måste bli slut med talet. Nu måste han göra någonting i denna fråga.
Fru talman! Jag vill än en gång påstå att vi i ett kort perspektiv inte kommer att klara av att dra kabel till accessnätet hur mycket vi än satsar. Det finns annan teknik att välja. Men låt oss säga att det i huvudsak handlar om optokabel även till accessnätet. Jag försökte helt enkelt säga, och spetsa till debatten, att detta inte är möjligt på alla ställen i ett kort perspektiv av ekonomiska skäl och kanske t.o.m. av tekniska skäl. Men det handlar alltså både om marknaden och om statens ansvar. Som jag sade måste staten kanske ta det största ansvaret just för att man i glesbygden får möjlighet till bredband i accessnätet. Det är vad jag uttryckte. Men vi har självfallet inget stomnät. Då lär det inte hjälpa. I det avseendet har staten också ett stort ansvar. Jag hade inte tänkt mig att Lennart Daléus skulle skriva propositionen. Jag sade att det vore bra om vi kunde ha ett samarbete och få en diskussion om den. Det hoppas jag att jag kan ha med flera partier här i kammaren. Tack!

Fru talman! Olle Lindström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hela Sverige ska kunna leva vidare. Olle Lindström har noterat att den ekonomiska utvecklingen i Sverige för närvarande är positiv mätt på många sätt, men han är samtidigt bekymrad över att bruttonationalprodukten per person under 1998 var den lägsta bland de nordiska länderna. Han pekar också på att den goda ekonomiska utvecklingen är ojämnt fördelad över landet och att detta riskerar att leda till ökade regionala skillnader. Vad först gäller den ekonomiska tillväxten i Sverige så ser jag på den nuvarande utvecklingen med tillförsikt. Bruttonationalprodukten beräknas således enligt OECD:s senaste prognos öka väsentligt, med Motsvarande ökning för alla länder i den europeiska unionen beräknas bli lägre, 2,1 % respektive 2,8 %. Till detta bidrar enligt min uppfattning regeringens ekonomiska politik, bl.a. dess näringslivsfrämjande inslag, i betydande omfattning. Vad beträffar den ekonomiska tillväxtens ojämna fördelning över landet så är det en olycklig utveckling. Ännu mer måste göras för att vi inte på sikt ska mista den tradition av solidaritet och sammanhållning som hittills präglat det svenska samhället. Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla att det är av stor positiv betydelse både för storstadsbor och för dem som bor i andra delar av landet att den regionala utvecklingen blir mer balanserad. Regeringen gör också redan mycket för att påverka utvecklingen: Utbyggnad av infrastrukturen i form av järnvägar och flygplatser samt en ökning av antalet högskoleplatser sker över hela landet. Framgångsrika förhandlingar om ökade medel för regionalpolitiska åtgärder från EG:s strukturfonder, sammanlagt ca 10 miljarder kronor under perioden En regionalpolitisk utredning, med uppgift att bl.a. utarbeta en strategi för framtida regional balans, har tillsatts, och den ska redovisa sitt uppdrag efter sommaren. Regeringen avser också att under våren för riksdagen redogöra för sin syn på vikten av att bl.a. företag i hela Sverige garanteras tillgång till infrastruktur för modern informationsteknik till rimliga priser. De regionala tillväxtavtalen innebär också i detta sammanhang en viktig kraftsamling för ett bättre utnyttjande av befintliga resurser.
Fru talman! Tack, näringsministern, för svaret på min interpellation! Tyvärr är svaret allmänt hållet och ger inget konkret svar på min fråga, men jag återkommer till detta. Först har jag en kommentar till de relativt hyggliga prognossiffrorna när det gäller ökad tillväxt. Till skillnad från näringsministern anser jag att det är den totala avsaknaden av näringslivsfrämjande insatser som är orsaken till att vår tillväxt inte är högre. Man kan jämföra med USA t.ex. Sedan har vi faktiskt hamnat efter de övriga nordiska länderna. Jag hoppas att vi kan klättra upp på stegen. 29 december 1999 var: Sverige kantrar. Innehållet i ledaren sammanfaller helt med min interpellation och en uppfattning som jag har hävdat i denna kammaren sedan årsskiftet 1995/1996. Aftonbladet skriver: "Befolkningssiffrorna bekräftar vad alla redan vet: Sverige är på väg att kantra. Det krävs speciella åtgärder för att hindra att de regionala klyftorna fortsätter att öka." kommuner. I Norrland ökar den något bara i Gävle och Umeå. I resten av kommunerna minskar den. Trots att vi blev 2 256 norrbottningar färre ökade antalet arbetslösa med 2 000 personer från december 31 000. Om man också skulle ta med dem som deltar i kunskapslyftet blir siffrorna naturligtvis än värre. Näringsministern! Varför blir det en så stor och omfattande obalans mellan glesbygden och storstadsområdena när det nu går så bra för Sverige och det växer så att det knakar och hundratusentals nya jobb skapas? Man har i vackra tal och också i regeringsförklaringar sagt att hela Sverige ska leva. Det fungerar faktiskt inte på det sättet. Regeringens politik leder faktiskt till en avveckling av glesbygden. Framför allt Norrbottens inland har stora svårigheter. Enligt min mening är den misslyckade regionalpolitiken endast en liten del av problemet. Det är den generella politiken som drabbar glesbygden väsentligt hårdare än övriga delar av landet. Jag har några exempel. Jag ska ta upp ett till att börja med. Det gäller punktskatterna på energi och bränsle, som slår väsentligt hårdare för företag, hushåll och enskilda individer i glesbygden. Klimatet innebär ju att en normalfamilj i Norrbotten förbrukar dubbelt så mycket energi som motsvarande familj i de södra delarna av landet. Och de långa avstånden och bristen på kollektivtrafik tvingar de allra flesta familjer att ha två bilar med höga kostnader som följd. Nuvarande regler för avdrag för arbetsresor är heller ingen hjälp. Dessutom försämras driften och underhållet av vägnätet i Region Norr. Därmed utarmas glesbygden ytterligare. Eftersom punktskatterna har blivit en regleringspost i statskassan kan man faktiskt tala om en omvänd regionalpolitik. För företagen är avståndet till marknaden för varu och tjänsteproduktion ett stort hinder och därmed också kostnaderna. Jag återkommer till det senare. Det räcker inte, näringsministern, att nu hänvisa till strukturfonder, en utredning om regionalpolitiken och tillväxtavtal. Nog måste väl näringsministern ha någon uppfattning om vad man konkret måste göra åt detta?
Fru talman! Jag börjar med påståendet att det går sämre för Sverige än för övriga nordiska länder. Enligt OECD:s senaste prognos för bruttonationalproduktens utveckling beräknas Sverige tillsammans med Finland under åren 1999-2001 få en betydligt bättre tillväxt än de övriga nordiska länderna. Jag vill därtill säga att arbetslösheten i Finland är betydligt högre än i Sverige. I november 1999 var den 10 % i Finland och i Sverige drygt 6 %. För att ta Lapplands län, som ligger österut från Norrbotten, är arbetslösheten där mer än dubbelt så hög som i Norrbottens län. Låt oss ta bort myten att det går sämre för Sverige än för de övriga nordiska länderna. När det gäller regionalpolitiken är det ganska spännande att Olle Lindström själv säger att vi nu måste satsa. Men han företräder ett parti som inte brukar det som i riksdagsbehandlingarna är för regionalpolitik. Moderaterna krävde för år 2000 en minskning i anslagsramen för regionalpolitiska åtgärder med 250 miljoner kronor per år. Skulle det ha varit bra för Norrbotten, för Västerbotten eller för något annat län? Knappast. Jag delar däremot uppfattningen att vi har problem med en oerhört stark tillväxt i storstadsområdena och en väldigt dålig tillväxt i exempelvis Norrbotten. När det gäller Norrbotten handlar det väldigt mycket om att det sker strukturella förändringar. De stora basnäringarna som har sysselsatt väldigt många människor tar till sig ny teknik och producerar alltmer. Man producerar dubbelt så mycket med ungefär hälften så många som tidigare och får således stora förändringar i produktionsprocessen. Det har varit svårt att hänga med. Samtidigt har Norrbotten utvecklats oerhört snabbt inom IT-området. Vad jag kommer att göra i vår, förutom det jag här har talat om när det gäller näringspolitiken, är att väldigt tidigt förelägga en proposition om arbetsmarknaden. Mycket av den arbetslöshet vi kan se i Norrbotten bottnar i att vi har alltför många långtidsarbetslösa. Ungefär hälften av 10 000, 11 000 öppet arbetslösa har varit arbetslösa i tre år och längre. Där måste det till speciella åtgärder. Det är väldigt olyckligt att vi har en minskning av befolkningsutvecklingen i länen. Det bottnar i att födelsetalen är väldigt låga. Det föds för få, och det dör fler än det föds. Vi har också tidigare i detta land haft en kraftig invandring. Inte minst har många skogslän tagit emot dessa människor. I dag sker inte det. Det är inte så att vi har en utflyttning där människor så att säga flyr länet. Det är tvärtom så att vi inte har en sådan starkt inflyttning och så höga födelsetal som vi hade tidigare. Detta är lätt att säga, men det förbättrar inte situationen. Vi måste göra mer på det regionalpolitiska området. Det kommer förslag i vår. Vi måste också göra mer på det arbetsmarknadspolitiska området. Vi måste där skilja ut storstädernas problem, som väldigt mycket handlar om flaskhalsar. Det finns inte de människor man söker. Samtidigt måste vi tillse att de långtidsarbetslösa får en chans att komma tillbaka på den öppna arbetsmarknaden. Det berör exempelvis Norrbotten, Jämtland och Västernorrland mycket.
Fru talman! Vad gäller jämförelsen mellan Finland och Sverige har det i vart fall ända fram till år 1998 gått bättre för Finland. Det har passerat oss när det gäller BNP per capita. Sedan kan det hända att det ändras under tiden framöver, och det vore i så fall bra. Det är inte så att moderaterna har sagt nej till regionalpolitik. Däremot har vi velat ha en annan ingång i det hela. Vi har velat ha mer av generella insatser än direkta stöd som mer eller mindre har varit konkurrenssnedvridande. Det har inte precis varit någon lyckad regionalpolitik. Det kan finnas ett och annat inslag som har varit bra. Men generellt sett har den inte varit lyckad. Det är klart att både inflyttningen och utflyttningen har förändrats under åren. Men av de 2 250 som befolkningen minskade med i Norrbotten under förra året berodde en stor del på utflyttning. Jag vill återkomma till företagandet. En av Norrbottens framgångsrikaste företagare skrev för några dagar sedan i en tidningsartikel: Samverkande negativa faktorer bidrar till en utveckling som i accelererande riktning driver länet mot det fria fallet. Den företagaren vågade inte investera ytterligare i Norrbotten på grund av den osäkra och instabila näringspolitik som regeringen har bedrivit under de senare åren. Löften om förändringar som inte fullföljs är också en av orsakerna till det. Där försvann ett hundratal jobb. Det finns sådana exempel som man skulle kunna räkna upp. Det är viktigt att skapa stabila förhållanden som räcker över tiden när investeringar ska göras för företag oavsett om de finns i Norrbotten eller någon annanstans. Men det är än mer känsligt i ett glesbygdslän. Det finns andra samverkande faktorer som också påverkar hela utvecklingen. Vi kan ta yrkesfisket utefter Norrlandskusten. Där fanns tidigare flera hundra yrkesfiskare. Nu är det bara några stycken kvar. Det beror på laxfiskeförbud och att man inte har klarat av att bemästra sälstammen. Fisket är också en yrkesgren som är på väg att avvecklas. Man ser också skillnaden mellan finska och svenska entreprenörer. Skillnaderna är stora när det gäller ekonomin. Bränsle är billigare, och man har inte någon grusskatt som vi har i Sverige. Den ekonomiska gränsen är flyttad några mil in i Sverige. Det här påverkar naturligtvis också företagandet. Företagarna ser inte en utvecklingspotential på det sätt som man skulle hoppats. Alla dessa både små och stora faktorer samverkar. Ta större kostnader när det gäller energi och bränsle. Ta företagsamheten och övrigt. Det visar ändå att det är sådana saker man måste ta itu med och göra någonting åt. Det är inte förtroendeskapande för näringslivet när man har ett antal samverkande faktorer. Därför menar jag att man borde kunna få ett besked av näringsministern just i dessa frågor. Hur ska näringsministern åstadkomma en förändring?
Fru talman! Åter till Finland, ljuset österut, enligt interpellanten. Arbetslösheten i Lapplands län i norra Finland, som ligger rätt österut från Norrbotten, är dubbelt så hög som den i Norrbotten. Är det någonting att glänsa över? Den öppna arbetslösheten i hela Finland ligger på 10 %. Är det någonting att skryta över? Vi måste klara ut vad det är vi vill med vår ekonomiska politik. Jag vill inte påstå att arbetslösheten har uppnått acceptabla nivåer i Sverige. Långtifrån. Vi måste bli mycket bättre, inte minst om vi tar skogslänen. Men det är ändå viktigt att slå fast detta. Om nu vårt mål är att minska arbetslösheten och att öka tillväxten kanske inte exemplen från Finland är de bästa. Om vi tar Norrbotten, vårt län, kan vi konstatera att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Det etableras dagligen nya företag inom IT, och det etableras en hel del andra företag som sysslar med handel. Men vi har inte riktigt hunnit med att möta den starka omstrukturering som sker inom de gamla basnäringarna. Det kommer att ta tid, och mer måste göras. Här får vi nu ungefär 250 miljoner, och med medfinansiering nästan 500 miljoner, per år att hantera för att få en bättre tillväxt i Norrbotten. Dessa pengar har regeringen förhandlat fram i EU. Men nu handlar det väldigt mycket om oss själva. Detta gäller självklart också Jämtland och Västernorrland. Jag menar att det finns stora förutsättningar, men mer måste göras. Vi måste framför allt få fler företag som flyttar in. Det finns stora förutsättningar för det. Det finns en infrastruktur när det gäller t.ex. IT i Norrbotten som få län kan visa upp. Med infrastruktur menar jag också kunskap. Vi måste också se till att människor flyttar in till Norrbotten och att ungdomar inte lämnar länet. Jag är inte så pessimistisk. Men det kommer att krävas stora insatser från regeringen, från denna kammare och inte minst från norrbottningarna själva.
Fru talman! Det är klart att det krävs insatser från alla håll och kanter. Men om det är någon som måste hålla i rodret och gå före är det väl regeringen. Jag delar uppfattningen att Finland har högre arbetslöshet. Vi har ju också hög arbetslöshet om man räknar in alla som är föremål för olika typer av insatser. Men det var ju framför allt konkurrenskraften som jag talade om, och Finland har en bättre konkurrenskraft. Under 1997 och 1998 har Finland gått väldigt starkt framåt, medan det inte gick lika bra för oss. Om det sedan blir bättre, ska vi alla vara glada över det. Etableringen av IT-företag i Norrbotten är jättebra. Det finns ett antal företag som har goda framtidsmöjligheter. Det tycker jag är bra. Men det är fortfarande bara en del av de möjligheter som skulle kunna finnas. När företagen i Norrbotten har uppfattningen att det inte är nog stabilt - det är instabilt i stället - när det gäller förutsättningarna för att driva företag, blir man som politiker orolig över utvecklingen. Om de har den uppfattningen förstår man ju att problemen finns och att man måste göra någonting åt dem. Jag såg i dagens tidning att det nu blir förseningar när det gäller strukturfonderna. Vi vet också att beslutsgruppen inte är tillsatt ännu. Under år 2000 lär det väl knappast bli några pengar från strukturfonderna, vad jag kan förstå. Därför menar jag att det är viktigt att regeringen sätter in insatser redan nu.
Fru talman! Låt mig börja med att ta upp EU fonderna. Där lyckades vi bättre den här gången än förra gången därför att vi inte gav oss. Förhandlingarna drog ut väldigt långt i tid. För oss var det viktigast att uppnå de nivåer som vi har eftersträvat och nu fått. Det har gjort att det tog längre tid. Det gör också att vi kommer att skjuta på utbetalningarna, men de kommer. Detta var viktigare för oss. Vi hade kunnat göra upp tidigare och fått det att fungera tidsmässigt, men då hade vi med all sannolikhet också fått mindre pengar. För oss var det viktigt att få upp nivåerna. Låt mig sedan återgå till frågan om regionalpolitiken. Moderaterna tycker illa om den socialdemokratiska regionalpolitiken samtidigt som de vill pruta på anslagsramen för regionalpolitiska åtgärder för år 2000 med 250 miljoner kronor. Det låter inte så bra. Jag har här och nu presenterat en hel del åtgärder som måste vidtas. Jag har därtill tagit upp frågan om att arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste hanteras på ett annat sätt i Norrbotten och dess kommuner än vad man exempelvis gör i storstäderna.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig på vilka grunder regeringen har fattat beslut om en förtida avveckling av Barsebäck, hur kostnaderna för avvecklingen ska finansieras, om jag avser att föreslå någon kompensation för dem som tvingas till arbetslöshet till följd av regeringens energipolitik och om jag är beredd att ompröva den förtida kärnkraftsavvecklingen och i stället utnyttja befintliga miljövänliga kraftverk. Fru talman! Om de förväntade effekterna av regeringens beslut att stänga Barsebäck 1 skulle leda till de negativa effekter som antyds i Ola Karlssons frågor, skulle hans frågor ha varit mer än berättigade. Men så är det naturligtvis inte. Till allra största delen är det inte effekter av själva kärnkraftsavvecklingen utan effekter av mycket stora elprishöjningar som han beskriver. Regeringen accepterar emellertid inte omfattande elprishöjningar som en följd av kärnkraftsavvecklingen. Detta framgår klart av regeringens proposition om en uthållig energiförsörjning och av de politiska överenskommelser som ligger bakom den gällande energipolitiken. Det är faktiskt så att riksdagen redan 1980, strax efter folkomröstningen, uttalade att "kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd". Det finns naturligtvis olika bedömningar av vilken takt som är möjlig. Men det kan knappast ha undgått Ola Karlsson att den strategi för kärnkraftsavvecklingen som lades fast i den nyss nämnda propositionen innebär att något slutår för avvecklingen av den sista reaktorn inte längre anges. Detta är just uttryck för vår fasta föresats att aldrig hamna i ett läge där en planerad kärnkraftsavveckling leder till oacceptabla effekter för sysselsättning, välfärd och miljö. Tvärtom är den omställning av landets energisystem som kärnkraftsavvecklingen är en del av, avsedd att ge oss ett långsiktigt hållbart energisystem som ger oss möjligheter att upprätthålla sysselsättning och välfärd även i framtiden. När det gäller Ola Karlssons fråga om vad jag avser att göra åt den arbetslöshet som blir en följd av regeringens energipolitik är svaret alltså att någon sådan arbetslöshet inte ska tillåtas uppstå. Ett starkt bidragande skäl till beslutet att nu inleda kärnkraftsavvecklingen är att därigenom vinna en längre total tidsperiod för hela omställningen. När det sedan gäller frågorna om kostnaderna för avvecklingen och hur de ska finansieras, avser regeringen att i en proposition i nästa månad för riksdagens godkännande redovisa det avtal om ersättning till Barsebäcks ägare som nu har förhandlats fram. I det sammanhanget och i vårens förslag om tilläggsbudget kommer de ekonomiska detaljerna kring avvecklingen att bli väl belysta.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka för svaret, om man nu ska kalla det för ett svar. Det är i alla fall inte särskilt utförligt. I min interpellation tar jag upp ett antal negativa konsekvenser och kostnader som drabbar skattebetalarna, industrin, hushållen och miljön. Näringsministern väljer att säga att detta i stort sett enbart handlar om stora elprishöjningar. Men så är det ju inte. Effekterna för skattebetalarna handlar om utläggen till Sydkraft för avvecklingskostnaden. Effekterna för hushållen handlar om kostnader till följd av omställningsprogrammet. Näringsministern vill i praktiken tvinga hushållen att ändra sin energiförsörjning och tvinga fram mycket dyrbara investeringar i olika nya system. Det handlar om miljardbelopp för hushållen. De negativa effekterna på miljön handlar om 4 miljoner ton koldioxid för att ersätta bara den första reaktorn i Barsebäck med kolkraft samt 2 000 ton vardera av kväveoxider och svaveloxider för att ersätta bara den första reaktorn i Barsebäck. Däremot är effekten för industrin och jobben kopplad till elpriset. Där är statsrådets svar: Regeringen accepterar emellertid inte omfattande elprishöjningar. Då kan man, som i katekesen, ställa frågan: Vad är det? Vad menar statsrådet med sitt svar? Det kan inte gälla hushållen, som får vidkännas mycket höga elprishöjningar genom höga elskatter. Det kan inte gälla den del av industrin som drabbas av höjda produktionsskatter på kärnkraften. Normal ekonomisk teori säger att om man minskar utbudet på en marknad och efterfrågan samtidigt ökar leder detta till höjda priser. Men vad är det för ekonomisk teori som gör att regeringen inte accepterar detta? Vad menar statsrådet? Vad innebär statsrådets svar? Sedan gällde det kostnaderna över statsbudgeten. Vi vet att staten i år kommer att betala ut 660 miljoner kronor för att ersätta stängningen av Barsebäck 1, miljoner kronor för avställningskostnader m.m. Sannolikt blir det också ytterligare 32 miljoner kronor i kostnader som hänför sig till fjolåret. Jag menar att det är nonchalant mot riksdagen att så här en månad in på budgetåret inte kunna redovisa detta för riksdagen, det budgetår som pengarna faktiskt ska betalas ut. Det rör sig om 40 % av de totala utgifterna inom utgiftsområdet. Jag menar att statsrådet borde ge ett besked - dels om vad han menar med att regeringen inte accepterar elprishöjningar, dels om hur kostnaderna ska betalas.
Fru talman! De allvarliga regionala och andra problem som Ola Karlsson beskriver i sin interpellation skulle alltså inte bero på stängningen av en reaktor i Barsebäck i sig utan på de elprishöjningar som han förutsätter att stängningen kommer att medföra. Men det är just här som Ola Karlsson gör ett felaktigt hopp i sitt resonemang. Det är nämligen inte alls självklart att denna stängning medför elprishöjningar. På dagens starkt konkurrensutsatta elmarknad bestäms elpriserna av tillgång och efterfrågan i hela Norden. Som Ola Karlsson mycket väl känner till har priserna efter avregleringen på de nordiska marknaderna kraftigt sjunkit. Även om Barsebäck 1 hade en avsevärd produktionskapacitet på 600 megawatt var denna inte särskilt stor sett till hela den nordiska elmarknaden, där enbart Sverige har en total elproduktionskapacitet på mer än 25 000 megawatt. Visst finns det tekniska begränsningar av olika slag, men redan dessa siffror belyser att en stängning av Barsebäck 1 knappast kan få någon avsevärd inverkan på elprisnivån i Norden. Meteorologin, dvs. hur mycket nederbörd vi får i de norska och svenska fjällen samt hur kall vintern blir, har väsentligt - väsentligt - större betydelse för våra elpriser än att vi har stängt av Barsebäck 1. Sedan är det så, med respekt för denna kammare, att denna kammare har beslutat att vi ska växla om från kärnkraftsproducerad el till annat. Det vi har gjort beror på att vi vill göra i ett långt perspektiv. Vi har alltså tagit bort det s.k. stoppdatumet, år 2010. Det har vi gjort för att kunna balansera med sysselsättning och med välfärd, för att nu ta till dessa ord, där energin och energiproduktionen har en väldigt stor betydelse. Detta är gjort med respekt för denna kammare och för den folkomröstning vi har haft. Det tycker jag ändå är viktigt att få säga. Man skulle kunna vara lite lustig, även om man inte ska vara det i så här allvarliga sammanhang: Sedan vi stängde Barsebäck 1 har sysselsättningen ökat. Det har självklart inte att göra med att vi stängde Barsebäck 1, men jag säger det som ett litet skämt. Om man tittar på sysselsättningsutvecklingen efter det att vi stängde Barsebäck 1 ser man att sysselsättningen har ökat. Ta nu detta som ett skämt och inte som ett allvarligt inlägg, för det är det icke! Men det där med samband kan vara lite svårt ibland.
Fru talman! Det är alldeles korrekt som statsrådet säger: Det är tillgång och efterfrågan i hela Norden som bestämmer elpriserna - och miljökonsekvenserna, effekten och valet av produktionskapacitet i de olika länderna. Det innebär att om man kopplar bort säker och miljövänlig svensk kärnkraft så ska den ersättas av något annat. Det blir i normalfallet dansk och tysk kolkraft. Nu, i mitten av december, importerade vi även från Ryssland, sannolikt rysk kärnkraftsel från osäkra ryska kärnkraftverk. Det är resultatet av Björn Rosengrens och regeringens energipolitik: På den avreglerade elmarknaden kommer svensk, säker kärnkraft att ersättas med miljöbelastande, farlig och osäker annan produktion, framför allt kolkraft och i viss mån rysk kärnkraft. Sedan är det ju så: Minskar tillgången samtidigt som efterfrågan ökar, såsom vi har sett - vi ser nu en ökad efterfrågan på el i hela Norden - kommer elpriset att drivas upp. Socialdemokraternas energipolitiske talesman sade här i riksdagen strax före jul att man tänker gå vidare med att stänga även Barsebäck 2. Ytterligare 600 megawatt ska kopplas bort. 1 200 megawatt, på en total produktionskapacitet på 25 000 megawatt, betyder ganska mycket när vi, som vi gjorde i mitten av december i fjol, kör med nästan maximal effekt, lite drygt 24 000 megawatts produktion. Vad ska regeringen göra om elpriset trots allt, trots regeringens besked här, stiger? Vad innebär det att statsrådet och regeringen inte accepterar elprishöjningar? Detta gäller ju uppenbarligen inte hushållen, som får höga elprisskatter, och inte heller industrin i den mån den drabbas av produktionsskatter. Svensk energipolitik har det gångna året handlat om att avveckla Barsebäck för en beräknad kostnad på 5,7 miljarder och sedan ytterligare någonstans runt 4 miljarder för B 2:an. Man fortsätter alltså omställningsprogrammet med utgifter på i runda slängar 9 miljarder för att göra det möjligt att avveckla den svenska kärnkraften. Samtidigt köper det helstatliga bolaget Vattenfall andelar i tysk kärnkraft som överstiger produktionen i Barsebäck. För detta betalar man 7 1⁄2 miljard kronor - en gigantisk förlustaffär, har det visat sig.
Fru talman! Låt mig först konstatera att genom den avreglering som vi har gjort och den marknad som vi har i Norden har elpriserna sjunkit kraftigt, både för industrin och för hushållen. Därmed kan vi säga att vi har varit framgångsrika. När vi nu enligt den folkomröstning som har genomförts och enligt riksdagsbeslutet stänger en reaktor så gör vi det under en tid då det är bäst ekonomiskt att göra det. Sedan kan man säga att på dagens konkurrensutsatta nordiska elmarknad så är det mycket svårt att förutse vilka justeringar av kraftflödena som kan uppstå som en följd av stängningen av Barsebäck. Och det kan naturligtvis leda till en tillfällig ökning av fossilbränslebaserad kraft från Danmark eller i ett annat läge ökad import av norsk vattenkraft. Men vi vet att sådana förändringar inte blir särskilt stora helt enkelt därför att Barsebäcks andel av den totala elproduktionen på den nordiska elmarknaden inte var särskilt stor. Men jag vill verkligen betona att vi naturligtvis arbetar hårt för att få bort all elproduktion med dåliga miljöprestanda från den europeiska - observera att jag säger den europeiska - elmarknaden. Och detta är ett generellt problem för den gemensamma elmarknaden inom EU, dvs. att konkurrensen snedvrids mellan kraftproducenter med mycket olika reningsgrader och därmed olika kostnadsnivåer. Och självklart har vi länge också varit bekymrade över de miljömässiga problem som uppstår när smutsigare elproduktion är prismässigt attraktiv för svenska köpare. Vi ser därför med tillfredsställelse att Danmark nu påbörjar en avveckling av sina äldre kolkraftverk med dålig rening, och vi driver inom EU frågan om att de kommande nya medlemsländerna måste uppfylla högt ställda miljökrav i sin elproduktion. Detta är än en gång ett europeiskt problem. Det är inte bara ett nordiskt problem. Men jag vill åter säga att Barsebäcks andel är så liten av det som vi eventuellt behöver köpa upp för det bortfall som vi får på den nordiska marknaden.
Fru talman! Industrin har sett sänkta elpriser efter att avregleringen inleddes efter ett år av vånda från den socialdemokratiska regeringen som sköt upp reformen. Men hushållen har fått höjda elpriser därför att de också måste betala elskatt, vilken har höjts kraftigt under den här perioden. Dessutom måste de betala moms på elskatten och därmed en högre moms än tidigare. Produktionsskatten på kärnkraft har höjts, och ändå talar statsrådet om att regeringen inte accepterar omfattande elprishöjningar. Det är inte sant, vilket ju erfarenheten visar. På en avreglerad marknad inom Norden kommer vattenkraften att köras normalt för fullt. Sedan ligger kärnkraften över med baslast. Sedan kommer vattenkraften i den mån som den är effektreglerande. Och sist kommer de fossila bränslena. Det innebär per definition att en stängning av kärnkraftverk kommer att ersättas med ökad fossileldning. Även om statsrådet tycker att Barsebäcks andel är liten så innebär en stängning av Barsebäck ytterligare 4 000 ton kväveoxider och lika mycket ytterligare svaveloxider bara för att ersätta Barsebäcks reaktorer med kolkraft eller fossila bränslen. Jag menar att dessa effekter är oacceptabla.

Fru talman! Med den ytterligare avreglering som nu sker på elmarknaden kommer priserna på el för hushållen att sjunka, bl.a. på grund av att vi nu tar bort kravet på mätare. Vi ser det redan nu. Vi har också alltför höga nätkostnader, vilket vi också ser över för att se till att också dessa sjunker. Det kommer, trots att vi har höjt skatten på el, att leda till att hushållen kommer att få lägre priser på el.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva stängningen av Barsebäck eller att vidta andra åtgärder för att säkra tillgången till el i södra Sverige samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra ansvaret för höglastkapacitet. megawatt. Detta är enbart en femtedel av den totala avställda produktionskapaciteten. Det finns alltså bara en svag koppling mellan stängningen av Barsebäck 1 och de problem för elförsörjningen som Ola Karlsson tar upp. Därför koncentrerar jag mig på huvudfrågan. På den integrerade nordiska elmarknaden utnyttjas våra gemensamma produktionsresurser effektivare. Det gör att behovet av reservkapacitet minskar. De produktionsanläggningar som avvecklats eller lagts i malpåse är i första hand oljeeldade kraftverk som på grund av sina höga driftskostnader utnyttjats endast vid höglastsituationer, dvs. i många fall några enstaka timmar per år. Regeringen har noga följt utvecklingen och har också haft överläggningar med företrädare för branschen. I det sammanhanget har det blivit tydligt att det finns ett behov av att utveckla nya marknadsinstrument som ger tillräckligt starka ekonomiska incitament att hålla effektreserver för höglastsituationer. I regleringsbrevet för 2000 till Affärsverket svenska kraftnät har regeringen specificerat affärsverkets ansvar vad gäller tillgången på el vid höglast i det svenska elsystemet. Två nya mål har införts för verksamheten. För det första ska Svenska kraftnät bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och förmedla relevant information till marknadens aktörer. För det andra ska Svenska kraftnät utveckla marknadsinstrument som kan bidra till att säkra tillgången på effekt vid toppbelastning. Resultatet av detta arbete ska rapporteras till regeringen senast den 15 augusti år 2000. Som beredskapsmyndighet har Svenska kraftnät också ett ansvar för delfunktionen Elförsörjning inom funktionen Energiförsörjning. De åtgärder som vidtas för att elförsörjningen ska kunna upprätthållas och återupprättas i krig har också en positiv effekt på den fredstida beredskapen. När det gäller elförsörjningen under den kommande vintern arbetar Svenska kraftnät intensivt med att finna praktiska lösningar som kan förbättra försörjningstryggheten. Bl.a. har Svenska kraftnät tecknat avtal med ferrolegeringsföretaget Vargön Alloys AB om att vid behov kunna reducera eller koppla bort företagets elförbrukning. Jag vill avslutningsvis betona att uppdraget till Svenska kraftnät är mycket betydelsefullt för elmarknadens fortsatta utveckling. Självklart måste försörjningstryggheten säkras, men detta måste i första hand ske på marknadsmässiga villkor.
Fru talman! Jag ska börja med att tacka för svaret. Jag vill också instämma i näringsministerns svar när han säger att försörjningstryggheten och effektbalansen i första hand ska säkras på marknadsmässiga villkor. Jag vill också konstatera att sådana marknadsmässiga villkor inte får leda till att det hindrar en effektiv handel och konkurrens mellan aktörerna på elmarknaden. Det kan finnas sådana risker om man konstruerar systemen fel. Sedan vill jag konstatera att en mycket stor del av den bortkoppling av reservkraftverk som skett har skett av politiska skäl, av politiskt betingade kostnader. Produktionen i de svenska hyggligt renade verken är avsevärt mycket dyrare än produktion i praktiskt taget orenade kolkraftverk i Danmark och Tyskland. Då leder de skatteregler vi har till att produktionen flyttar utomlands. Vi får en svart skatteväxling - jobben flyttar ut och skiten från kolkraftverken flyttar in. Den andra delorsaken till effektminskningen är stängningen vid Barsebäck i fjol beträffande första blocket om 600 megawatt. Nästa år ska man ta nästa block om 600 megawatt. Statsrådet sade i debatten tidigare att det här inte är så mycket. Jag menar att 1 200 megawatt är mycket i den situation som Sverige i dag befinner sig i. 24 100 megawatt. Jag menar att Sydsverige i dagens situation lever oacceptabelt nära marginalen. Statsrådet konstaterar i sitt svar att det här kan man lösa genom bortkoppling av olika industrier. Om jag på eftermiddagen räknade rätt har Vargön Alloys AB ett effektbehov av ungefär 100 megawatt. Det innebär att man i en höglastsituation, för att klara vad Barsebäcks första reaktor hade tillfört, skulle behöva stänga sex sådana verk som Vargön Alloys. Är statsrådet tillfreds med dagens situation, med mycket små marginaler? I mitten av december i fjol importerade vi el från alla tänkbara håll - från Danmark, från Norge via alla kablarna och från Finland och därmed indirekt från Ryssland. Tysklandskabeln var skadad och Polenkabeln var inte i drift. Det visar att vi ligger farligt nära marginalen. Jag skulle också vilja fråga statsrådet om det pris man får betala för stängningar av industrier som Vargön Alloys och av viktiga samhällsfunktioner är rimligt för att kunna klara kärnkraftsavvecklingen.
Fru talman! Låt mig först uppehålla mig kring Ryssland. Viss begränsad elexport sker från Ryssland till Finland. Större delen av Sveriges elexport, som 1999 var 7,5 terawatt, går till Finland. Att då påstå att vi i Sverige importerar rysk kraft är milt sagt ganska överdrivet. Sedan är det, fru talman, korrekt att det vid maximalt effektbehov i Syd och Mellansverige i dagsläget uppstår en brist på 800 megawatt. Då har hänsyn tagits till begränsningar i överföringskapaciteten, samtidigt som möjlighet till import inkluderas. En sådan brist innebär dock inte att roterande bortkoppling måste utnyttjas. I stället utnyttjas i första hand tillgängliga störningsreserver. Det är först om en större störning inträffar samtidigt som efterfrågan ligger på maximal nivå som det kan bli aktuellt med roterande bortkoppling. Den sannolikheten får dock anses som mycket låg. Roterande bortkoppling är självklart ingen lämplig metod för att klara elförsörjningen, utan den utgör en naturlig del av vår beredskapsplanering. Hemsjö-ledningen och idrifttagandet av Polenkabeln också att avsevärt ha förbättrat situationen. På frågan till mig om jag känner mig orolig kan jag svara att jag faktiskt inte känner mig så orolig, utan jag känner mig ganska nöjd med den här situation. Men det innebär inte att jag nonchalerar den. Här bör man vara observant. Jag är dock, som sagt, nöjd med situationen.
Fru talman! Jag hoppas att jag inte senare i januari eller i februari - den period under året då vi normalt har de svåraste och största påfrestningarna på elsystemet - får anledning att påminna statsrådet om förnöjdheten. I mitten av december i fjol, den 15-16 december, var det 10-15 grader kallt i en stor del av landet. Det var inte extremt kallt och det var inte kallt extremt länge. Ändå producerade vi 24 000 megawatt och importerade samtidigt från alla tänkbara håll. Vi importerade också indirekt rysk el. Finland kunde självt inte klara importbehovet för oss utan var tvunget att i sin tur importera från Ryssland - i normalfallet kärnkraftsel, i närheten av St Petersburg. Jag menar att detta visar att vi lever mycket farligt nära marginalen. I en situation med 15 grader kallt i en stor del av Norden lever vi mycket farligt nära marginalen. Om ett kärnkraftverk eller ett annat kraftverk då av säkerhetsskäl eller andra skäl måste koppla bort blir det stora brister för elsystemet och dess möjligheter att fungera. Jag menar att roterande bortkoppling inte borde vara det som vi behöver ta till. I stället borde vi återstarta vid det säkra verket Barsebäck. Jag tycker inte att vi ska utsätta det svenska samhället för de risker som osäkerhet i delsystemet medför, särskilt som vi i ett alltmer datoriserat samhälle ställer högre och högre krav på elkvaliteten. Även om statsrådet är nöjd borde han känna en betydande oro mot bakgrund av den trasiga Tysklandskabeln och de mycket små reserverna, framför allt i södra Sverige.
Fru talman! Marknaden får den säkerhet den vill ha. Är det så att marknaden vill betala ett högre pris får man den säkerheten. Nu försöker vi hitta en balans mellan kostnader och säkerhet och jag tycker att vi ligger på en bra balans vad gäller det förhållandet. Sedan tycker jag att det är lite magstarkt att stå här i kammaren - det är visserligen få som lyssnar men ändå - och säga att vi nu ska sätta fart på Barsebäck 1 igen. Denna riksdag, denna kammare, och en folkomröstning har ju beslutat att vi successivt ska byta kärnkraftsproducerad el mot annan producerad el. Vi har nu släckt ettan och det har vi gjort under den mest gynnsamma perioden, både sett till miljön och, inte minst, sett till kostnadsaspekten för hushåll och för industrin. Ha respekt för kammarens beslut!
Fru talman!

Jag menar att vi inte borde behöva betala det priset. Den energipolitik som riksdagen har tagit beslut om är skadlig för landet.

Fru talman! Åke Sandström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att även i norra Sverige säkerställa fortsatt arbete inom ramen för gemenskapsinitiativet Leader. Jag är helt överens med Åke Sandström om att det nytänkande och det nya arbetssätt som är kännetecknande för gemenskapsinitiativet Leader ska fortsätta även i norra Sverige. Det kan också ske inom mål 1 I norra Sverige har beslutet att koncentrera Leader till de mellersta och södra delarna av landet mötts av en orkan av protester. Det har hetat att regeringen berövat landsbygden i Norrland möjlighet att överleva. Enligt min uppfattning är detta utan proportioner. Mål 1-området får genom regeringens framgångsrika förhandling med EU uppåt en miljard per år i strukturstöd från EU. För det första är inte Leaderprogrammet något stort program, även om det är viktigt. Under innevarande programperiod uppgår Leaderprojektens omfattning i de norra delarna av Sverige till 35 miljoner kronor. Jämfört med de resurser som EU satsar totalt inom mål 1 - 6 miljarder kronor - är det faktiskt inte mycket pengar. För det andra måste regeringen ta hänsyn till utvecklingen i hela landet. Det finns skäl för regeringen att stödja en bra utveckling också i delar av landet som inte får den kraftiga ökning av de regionalpolitiska resurserna som är fallet i mål 1. För det tredje finns det möjlighet att stärka landsbygdens utveckling även inom mål 1-programmens ram, vilket regionerna i området också planerar att göra. Genom att arbeta på ett liknande sätt som inom de nuvarande Leaderprogrammen kan de synsätt som i dag finns där få genomslag också inom verksamheten i det nya mål 1. På detta sätt kan Leadermetoden kanske t.o.m. få större spridning, omfattning och genomslag än tidigare.
Fru talman! Tack, näringsministern, för svaret! Det är i dag precis två månader sedan jag ställde frågan, och det känns lite avslaget. Men frågan har kanske varit svår, eller hör det möjligen till vår arbetsordning att det har tagit så lång tid. Låt mig först säga att vi från vår sida inte har bidragit till de övertoner som näringsministern har beskrivit i svaret. Det är ändå väldigt många som har hört av sig. Tyvärr har jag inte fått något svar på min fråga. Jag vill inte förlänga dagen, risken är att det blir en teknisk diskussion, men jag vill ändå försöka reda ut vissa saker som har med denna frågeställning att göra. Det kan bero på missförstånd att jag inte har fått svar på frågan. För det första har det inte godtagits av den regionala kommittén inom EU att vissa områden i ett land utesluts. Jag undrar om näringsministern har fått någon reaktion från EU-kommissionen på den punkten. För det andra har andra medlemsländer fattat liknande beslut. Vi ska också vara ärliga och säga att det bara är 9 % av medlen i mål 1 som går till landsbygdsutveckling. Att då jämföra beloppen med varandra är inte riktigt konsekvent. Det är alltså helt otillräckligt för att täcka även Leaderprojekt. Om man, som näringsministern säger, ska kunna jobba på samma sätt kan man inte täcka kostnaderna med pengar från de 9 procenten, för då finns det inga medel kvar för övrig landsbygdsutveckling. Det har handläggare både på myndigheter och i projekt bekräftat. Hur ska den frågan då lösas? Det är inte så enkelt. EU-kommissionens riktlinjer säger att samtliga landsbygdsområden ska kunna ta del av gemenskapsinitiativet Leader-plus. Medlemsländerna får endast begränsa Leader-plus till vissa landsbygdsområden om detta kan motiveras på grundval av kriterier vid direkt koppling till målen för landsbygdsutvecklingspolitik. Det är viktigt i många sammanhang att följa EU:s regler. Vi har i näringsutskottet tampats med frågan om sänkning av arbetsgivaravgifter i inlandet, och det har varit svårt, därför att EU har andats om att det inte skulle vara möjligt. Och då har vi följt det väldigt väl. I den här frågan tror jag inte att vi har varit lika fogliga. Huvudfrågan är, utan att vi dränker oss i tekniska funderingar: Vilken är den särskilda motiveringen från Sverige som medlemsland för att vidta den här åtgärden? Jag tror mig veta att det här synsättet varken på ett hållbart sätt kan motiveras med att det blev för lite pengar inom Leader-plus eller att det blev för lite pengar inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet till utvecklingen i södra Sverige. Huvudfrågan jag gärna vill ha svar på från näringsministern är: Vad är motivet till ställningstagandet? Utgångspunkten är, som man också säger i kommissionen, att Leader-plus ska stödja vissa utpekade landsbygdsområden som ska utses i en öppen tävlan. Det kan inte ske då man undantar två tredjedelar av Sverige från den möjligheten. Ytterligare en punkt gäller att jämförelsen av tillgängliga medel är lite haltande. Det är, som jag har sagt, 9 % av medlen till mål 1 som får användas till landsbygdsutveckling. Den föregående jämförelsen, som gällde Leaderprogrammet inom mål 6, kan jag återkomma till.
Fru talman! Får jag bara säga att vi ännu inte har fått någon reaktion på att vi kan undanta Norrland. Men processen har heller inte gått så långt. Jag vill gardera mig där. Men ännu har vi inte fått någon reaktion på detta. I det förslag till mål 1-program för norra Norrland och södra skogslänsregionen som regeringen överlämnade till EU-kommissionen i november 1999 har regionen angivit flera insatsområden inom vilka Leaderliknande arbetssätt kan tillämpas. Det gäller framför allt insatsområdena landsbygdsutveckling samt natur, kultur och livsmiljö. Strukturfondernas beräknade delfinansiering uppgår för dessa åtgärder till närmare 600 miljoner kronor under sjuårsperioden. Detta belopp är avsevärt större än de 7 miljoner kronor per år som under den innevarande programperioden kommer från gemenskapsinitiativet Leader-två. Enligt min uppfattning finns det därför stora möjligheter att inom mål 1-programmets ram ta till vara de goda erfarenheter som gjorts inom nuvarande Leaderprogram, inte minst vad gäller de nya partnerskap som bildats på lokal nivå, bestående av såväl det privata näringslivet som offentliga aktörer och ideella organisationer. Jag menar att det här finns mycket stora möjligheter att använda samma metod. Men som jag sade tidigare i svaret på interpellationen tycker jag att Leadermetoden har varit en mycket framgångsrik metod när det gällt att skapa nya jobb, att engagera hembygden etc. Därför är det viktigt att vi ger utrymme för detta i mål 1. Varför gjorde vi som vi gjorde? Jo, eftersom vi när det gäller Leader till de mellersta och södra delarna av Sverige dels endast har fått ca 323 miljoner kronor för nästa programperiod, dels för att det kommer att finnas ett alltför litet utrymme för EU området. Därför gjorde vi detta. Jag tycker att det är ganska logiskt. Jag hoppas självklart att vi nu också kan fullfölja det på det sättet.
Fru talman! Vi är nog inte överens om tolkningen av detta. Det har jag fått bekräftat här och nu och även av dem som jobbar aktivt med detta. Med den beslutsordning som planeras för strukturfondsområde 1 är det inte möjligt att tillämpa samma metod. Jag vill återgå till den penningmässiga jämförelsen. Man får där inte i ena stunden hänvisa till belopp för sex år och i nästa stund till årsbelopp. Enligt de besked som vi har fått kan tvivelsutan endast 9 % av medlen till målområde 1 användas för landsbygdsutveckling. I den programperiod som strax kommer att vara avslutad har mål 6-området varit missgynnat. Endast en fjärdedel av Leadergrupperna fanns i nuvarande mål 6-område. Det berodde inte på att det saknades kraftfulla utvecklingsplaner i det området utan på att regeringen inte hade förhandlat till sig mera Leaderpengar just för mål 6-området. Man känner som sagt stor oro inför hur man ska kunna fortsätta med detta arbetssätt. Jag har inte fått någon riktig bekräftelse på att det ska vara möjligt. Vi får väl återkomma till den här debatten då vi får besked från kommissionen ifall den godtar det föreliggande förslaget.
Fru talman! Låt mig bara säga att det självklart inte är min mening att försöka dölja de här siffrorna. Jag säger att det gäller 600 miljoner för hela sjuårsperioden och 7 miljoner per år när det gäller Leader. När vi räknar om det per år ska vi ställa 80 miljoner per år i förhållande till 7 miljoner per år. Det blir en riktig jämförelse, därest man klarar att hantera frågan på det sätt som vi föreslår. Men jag vill också i all ödmjukhet säga att om EG-kommissionen inte accepterar detta, måste vi hitta en annan lösning. Vi förutsätter att den gör det, men vi får avvakta besked på den punkten.
Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att få reda på om svenskar eller andra eventuellt finns upptagna i STA Bakgrunden till frågan är att det i dansk press förekommit uppgifter om att danska myndigheter kommer att granska olika register från f.d. Östtyskland för att kontrollera om danskar eller andra bosatta i Danmark varit agenter för STASI. Sten Andersson menar att det på goda grunder kan misstänkas att STASI hade agenter i Sverige. Det har dock enligt Sten Andersson i svensk debatt inte framkommit att svenska myndigheter begärt tillträde till STASI:s register. STASI bedrev underrättelseverksamhet i en omfattning som torde sakna motstycke i historien. Det är därför av stort intresse både för nutidshistorisk forskning och från säkerhetspolisiär synpunkt att ta reda på så mycket som möjligt om organisationens verksamhet. I dag - efter murens fall - finns möjligheter att studera STASI:s arkiv för att klarlägga vilken verksamhet som STASI bedrev och vilka som deltog i den. Under den tid som Östtyskland existerade hörde det till Säkerhetspolisens reguljära verksamhet att kartlägga och förhindra STASI:s verksamhet i den mån den riktade sig mot Sverige. Säkerhetspolisen har också efter Tysklands återförening fortsatt att undersöka denna verksamhet. Jag har inhämtat att Säkerhetspolisen från det att muren föll och arkiven öppnades gjort stora ansträngningar för att få fram material som kan vara intressant för svenskt vidkommande. Man har vid sina efterforskningar bearbetat ett tjugotal ärenden som betraktats som intressanta. I några fall har förundersökningar inletts. Dessa har dock lagts ned med motiveringen att brott inte kunnat styrkas eller att misstänkta brott varit preskriberade. Allt som kan göras för att hitta intressanta uppgifter är ännu inte gjort, och Säkerhetspolisen fortsätter därför sitt arbete. Regeringen har en fortlöpande dialog med Säkerhetspolisen om hur regeringen på bästa sätt kan stödja detta arbete.
Fru talman! Jag vill tacka ministern för ett tydligt och bra svar. Jag riktar ingen kritik mot SÄPO:s agerande i det här fallet. Bakgrunden är, precis som statsrådet säger, att STASI bedrev en jämfört med andra länder närmast unik underrättelseverksamhet. För någon månad sedan publicerades i Danmark uppgifter om att ett femtiotal danskar kunde finnas i STASI:s register. I Norge har man kommit fram till antalet 30, men det har ökat under de senaste dagarna. Jag tror och hoppas att SÄPO har skött det här på ett tillfredsställande sätt, men jag har ändå, fru talman, några frågor. Enligt uppgift som jag fick häromdagen har det kommit fram nya dataregister, som man ännu inte har kunnat tolka. Det har även till Tyskland från USA kommit flera register som har sålts av förutvarande chefer inom STASI som ett slags garanti för deras fortsatta överlevnad. I dag fick jag reda på något som faktiskt är rätt intressant. I Schweiz försökte man 1995 att starta en undersökningskommission för att se huruvida schweizare finns i de här registren. Det har då uttalats att tyskarna baserat på STASI-lagstiftningen inte lämnar ut uppgifter av den här arten till icke Natoländer. Jag vet inte om statsrådet känner till detta, men om det är så här har Sverige inte fått alla de uppgifter som vi kanske skulle behöva ha. Till sist har jag en fråga om preskription. Såvitt jag förstår har man i Danmark och Norge olika långa preskriptionstider för spionbrott beroende på hur stark misstanken är och hur avancerat brottet kan misstänkas vara. SÄPO har ansett sig inte kunna inleda förundersökningar därför att brotten är preskriberade. Har vi samma preskriptionstid för alla spionbrott, eller tillämpar vi en gradering?
Fru talman! Det som vi talar om är ett arkiv som omfattar ett oerhört stort material. Enligt en uppgift som jag har handlar det om 178 000 hyllmeter. Dessutom tror man att 25 000 hyllmeter redan har hunnit förstöras innan DDR upplöstes. Det är alltså ett oerhört omfattande material som vi talar om. Det arbete som SÄPO bedriver har man, som jag nämnde, hållit på med ända sedan murens fall. Det finns dessutom öppet redovisat i SÄPO:s verksamhetsberättelser redan för åren 1994 och 1995. Det är alltså ett ganska tidskrävande och svårt arbete. Som jag nämnde fortsätter det kontinuerligt. Möjligheterna att få tillgång till arkivet styrs av en särskild lagstiftning som Tyskland har antagit. En särskild myndighet administrerar handhavandet av de här registren. Svenska SÄPO arbetar i samverkan med den myndigheten. Som jag sagt har regeringen all anledning att följa det här arbetet för att se på vilket sätt den, om så behövs, kan underlätta det. Det kommer säkert att ta lång tid innan vi vet att vi har fått den information som vi är intresserade av. När det sedan gäller möjligheterna att väcka åtal mot personer vill jag säga att preskriptionstiderna är relaterade till brottets grovhet. Hur lång tid som ska ha förflutit för att brottet ska vara preskriberat eller inte är alltså helt beroende av om det är ett grovt eller ett mindre grovt brott. Det finns naturligtvis en risk att en hel del av det material som man får fram är av gammalt slag.
Fru talman! Jag tackar framför allt för det sist sagda. Sunda förnuftet säger att preskriptionstiden bör vara längre om det gäller misstanke om ett grovt spioneribrott. Jag vill trots allt upprepa det som jag berättade vad gäller Schweiz. Jag har i dag fått ett fax från Schweiz nationalråd, enligt vilket man där har blivit nekad att få ta del av handlingar därför att Schweiz precis som Sverige är ett icke Natoland. Jag vill poängtera detta, så att vi inte löper risken att tro att vi har fått se alla register - men vissa register stoppas från att lämnas ut av det skälet att Sverige inte är medlem i Nato. Är det så att regeringen gör som det har sagts i svaret, dvs. använder andra kanaler för att få tillgång till alla register där eventuella svenska STASI-agenter kan förekomma?
Fru talman! Om det är fråga om ett grovt brott är det långa preskriptionstider. Men det är inte bara av intresse att få fram information om aktiviteter som fortfarande har rättsligt intresse, det är lika viktigt att vi klarlägger vad som har förekommit när nu möjligheten öppnar sig. Det finns olika regler som har satts upp av den tyska staten i lagstiftningen som styr tillgången till Natoländer men också till de länder som deltar i VEU-arbetet. Det finns även andra regler som reglerar verksamheten. Vi utnyttjar naturligtvis alla de möjligheter som den tyska lagstiftningen öppnar för Sveriges vidkommande att få den information vi behöver.

Fru talman! Alice Åström har frågat vad regeringen avser att göra när det gäller jävsregler för nämndemän. Interpellationen leder även in på frågan vad som gäller när en nämndeman visar sig vara olämplig för sitt uppdrag. Jag kommer därför i mitt svar att beröra bägge dessa områden. Bestämmelserna om jäv är gemensamma för alla domare och omfattar även nämndemän. Syftet med reglerna är allmänt sett att utesluta en domare från handläggningen av ett mål i vilket hans relation till någon av parterna eller till det målet rör kan innebära risk för partiskhet. Som exempel på omständigheter som kan grunda jäv kan nämnas att domaren är nära släkt med någon av parterna eller har ett starkt ekonomiskt intresse i målets utgång. Frågan om jäv föreligger måste prövas i varje fall för sig. Jävet måste alltid grunda sig på förhållandena i det aktuella målet. Det finns för närvarande inga planer på att förändra jävsbestämmelserna. Således finns det inte heller några planer på att göra skillnad mellan nämndemän och andra domare när det gäller jäv. När det gäller frågor som rör en nämndemans lämplighet för sitt uppdrag är situationen annorlunda. För att vara valbar till nämndeman måste man uppfylla vissa formella krav. Något krav på lämplighet för att tjänstgöra som nämndeman har inte lagfästs. Det har ansetts onödigt, eftersom man har utgått från att endast personer som är lämpade för uppdraget kan förväntas bli valda. Även om så är fallet, kan det naturligtvis uppkomma något under tjänstgöringstiden som gör att den valde inte längre är lämplig. Det finns i sådana fall ingen möjlighet att återkalla uppdraget. Det har anförts att domstolen i stället kan låta bli att kalla in nämndemannen till tjänstgöring. I ett lagstiftningsärende rörande nämndemäns behörighetsvillkor ansågs t.ex. att en nämndeman som försätts i konkurs kan undantas från tjänstgöring så länge konkursen pågår . Det fallet att en nämndeman är misstänkt för ett inte helt bagatellartat brott nämns i litteraturen som ett skäl för rätten att undanta en nämndeman från tjänstgöring. Möjligheten att undanta en nämndeman från tjänstgöring är alltså inte reglerad i lag. Det är inte klart i vilka fall möjligheten kan tillämpas och vilka omständigheter som ska anses innebära att en nämndeman är olämplig för sitt uppdrag. Det kan dessutom ifrågasättas om en domstol bör kunna undanta en nämndeman från tjänstgöring om den omständighet som anses göra nämndemannen olämplig var känd när han eller hon utsågs. Nämndemännen spelar en viktig roll som en del av det svenska domstolsväsendet. Det är mot den bakgrunden mycket otillfredsställande att rättsläget på dessa punkter är oklart. Möjligheterna att ta om hand frågor om nämndemäns lämplighet på ett genomtänkt sätt bör därför enligt min mening utredas närmare. Även andra frågor om nämndemän bör bli föremål för utredning, såsom frågor om nämndemannakårens sammansättning. Jag anser att det finns ett behov av att utveckla nämndemännens roll i syfte att stärka och förbättra nämndemannainstitutet. Även när det gäller nämndemannainstitutet är det viktigt att regelverk m.m. moderniseras i samband med moderniseringen av domstolsväsendet i övrigt. Sammanfattningsvis är mitt svar till Alice Åström att jag delar hennes uppfattning att lekmannarepresentationen i våra domstolar är viktig. Jag överväger därför att låta en utredning titta på frågor som rör nämndemannainstitutet, bl.a. för att se till att det finns klara regler om när en nämndeman kan undantas från tjänstgöring.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för svaret. Eftersom tiden är pressad ska jag hålla igen något. Jag ser det som positivt att justitieministern uppmärksammar problemen och att man nu funderar på att tillsätta en utredning som ska se över problemen. Jag ska ge en bakgrund - även om vi inte ska diskutera enskilda fall - till varför jag väckte interpellationen. Jag läste en tidningsartikel där en lagman ansåg att en nämndeman skulle räknas som jävig eftersom han hade varit dömd för ett grovt brott för 18 år sedan. Först och främst tyckte jag att det var underligt att man över huvud taget diskuterade jävsfrågan, här var det fråga om lämplighet. Men detta väckte frågan om det skulle vara omöjligt att vara nämndeman om man har varit dömd för ett grovt brott och om det finns några regler. När jag började se över frågan fann jag att jag inte kunde finna någon reglering. Det tyckte jag var allvarligt. Det är viktigt att diskutera vad det innebär att vara en lämplig nämndeman. Om det ska vara en bred sammansättning bland nämndemännen som representerar olika delar av samhället, anser åtminstone jag att bara det faktum att man någon gång tidigare i sitt liv har blivit dömd inte kan innebära att man absolut inte skulle få tjänstgöra som nämndeman längre fram i livet. Just för att jag mötte detta fall och började titta på det märkte jag att det fanns en brist, och jag kände mig osäker. Därför är jag tacksam för svaret att man ska se över problemen. Vi ska vara otroligt rädda om nämndemannainstitutet. Nu när vi ser över och gör förändringar i domstolarnas organisation är det ett utmärkt tillfälle att också se över nämndemannainstitutionen. Då ska vi ta med dessa frågor, så att det kan bli en ordentlig reglering där det framgår exakt hur nämndemännen ska utses och på vilka grunder de ska kunna avstängas. Det är klart olämpligt att en lagman helt på egen hand kan bestämma sig för att utestänga någon som även fullmäktige och det nominerande partiet anser vara lämplig. Nu när lagmannen har bestämt sig blir nämndemannen heller aldrig kallad. Det är otillfredsställande att det kan vara så. För tids vinnande ska jag tacka så mycket för svaret, och jag ser fram emot att utredningen ska komma till stånd.

Herr talman! Rolf Åbjörnsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa domstolarnas möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter trots minskade resurser och omorganisationer. Rolf Åbjörnsson tar i sin interpellation inledningsvis upp Domstolsverkets skrivelse till Justitiedepartementet om arbetet med domstolsväsendets resursanvändning för åren 2000-2002, där det sägs att ca 350 anställningar kommer att beröras av neddragningar inom domstolsväsendet. Skrivelsen innehåller en redogörelse med utgångspunkt för det arbete Domstolsverket under hösten har bedrivit med utgångspunkt från de budgetramar riksdagen har fastställt och i syfte att bedöma resursbehovet för domstolarna de kommande tre åren. På grundval av handlingsplaner för treårsperioden som har utarbetats av domstolscheferna har Domstolsverket genomfört budgetkonferenser där verket i dialog med domstolarna har prövat om de budgetar verket föreslagit går att realisera. En utgångspunkt i budgetarbetet har varit att varje domstol vid utgången av år 2002 ska ha en grundorganisation och bemanning som är anpassad till måltillströmningen. En annan utgångspunkt är att personalneddragningar som motiveras av verksamhetens förändrade behov så långt som möjligt ska ske genom naturlig avgång eller pensionsersättning. Domstolsverket gör, som jag redan har nämnt, bedömningen att ca 350 personer kommer att beröras. Dessa uppgifter är, vilket betonas av verket, ännu så länge osäkra. Jag kommer att bevaka att de personalneddragningar som bör göras så långt det är möjligt sker genom åtgärder som inte innebär uppsägningar. Det är dock nödvändigt för domstolsväsendet att ha en personalstruktur som är anpassad till verksamhetens krav så som de ser ut i dag. Regeringen anser att det är av största vikt att verksamheten vid våra domstolar bedrivs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolarna ska självfallet ha de resurser som behövs för detta. Lika självklart är att domstolarna ska utvecklas och anpassas till de krav verksamheten ställer. Regeringen kommer som tidigare aviserats att återkomma i vårpropositionen med sin bedömning av domstolarnas resursbehov för de närmaste åren. Vid sidan av det pågående budgetarbetet utreder Domstolsverket efter samråd med berörda domstolar förutsättningarna att på olika håll i landet genomföra s.k. domkretsreformer samt möjligheterna till sammanläggning av mindre tingsrätter. Detta arbete har inget samband med budgetarbetet. Det är helt och hållet motiverat av behovet att säkerställa en organisation som möjliggör dömande verksamhet av fortsatt hög kvalitet i hela landet. Jag delar Rolf Åbjörnssons utgångspunkt att domstolar med lokal förankring är viktigt. Detta är ju också en av utgångspunkterna i det pågående förändringsarbetet för domstolsväsendet. En annan lika viktig utgångspunkt är att medborgarna ska ha tillgång till en dömande verksamhet med hög kvalitet oavsett var i landet man bor. Ett bra sätt att åstadkomma både hög kvalitet och hög tillgänglighet är enligt min uppfattning att bedriva verksamhet i flera domstolar med gemensam domkrets. Jag ser därför med tillfredsställelse att sådana diskussioner nu tas upp på flera håll i landet. Som jag har framhållit många gånger tidigare kan kraven på en modern domstolsorganisation innebära att en tingsrätt bör läggas samman med en annan, t.ex. när målunderlaget är för litet för att skapa bärkraftiga domstolsenheter eller när domstolarna ligger geografiskt nära varandra.

Vid samma tidpunkt avser regeringen att till riksdagen redovisa en handlingsplan för det fortsatta förändringsarbetet inom domstolsväsendet. Handlingsplanen kommer att ange hur det goda i den nuvarande organisationen så långt möjligt kan bibehållas samtidigt som vi får en organisation som kan garantera kvaliteten i verksamheten även i framtiden.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det svaret. Det är väl möjligen med blandade känslor som jag har tagit del av detta, men i huvudsak tycker jag att det som här är skrivet verkar väldigt positivt. Egentligen kan man ibland undra varför man blir så oroad och nästan skärrad när man är ute bland landets domstolar när man tar del av de handlingar och deklarationer som vi får här i riksdagen. Det är t.ex. oerhört bra att det står att domstolarna självfallet ska ha de resurser som behövs för detta, nämligen att bedriva verksamheten på ett rättssäkert och effektivt sätt, att det ska vara fortsatt hög kvalitet i hela landet och att domstolarna ska ha lokal förankring. Det finns naturligtvis ingenting att invända mot detta. Därför skulle jag vilja försöka konkretisera frågeställningen något. Jag har hört att det sägs att domstolarna har ett konkret sparbeting rätt av på 10 %. Detta har tagit sig det uttrycket att Högsta domstolens ordförande, justitierådet Torkel Gregow, har skrivit till Domstolsverket följande: "Men vi kan med stor sannolikhet förutsäga att en minskning av antalet revisionssekreterare med tre eller snarare fyra, dvs. cirka 10 procent av föredragandekåren, kommer att medföra en minskad målavverkning och ökade balanser. - Vi kommer också att överväga att av besparingsskäl föreslå regeringen att inte återbesätta två justitierådstjänster när två ledamöter avgår omkring årsskiftet 2000/2001. Om antalet ledamöter sålunda nedgår från 18 till 16, kommer detta givetvis att öka sannolikheten för de konsekvenser som nyss nämnts." Det här är, tycker jag, ett väldigt konkret uttryck för de problem som uppkommer hos domstolarna med de generella sparbetingen, som egentligen, som jag ser det, inte verkar träffa på något konkret sätt. Rent generellt ska man så att säga dra ned. Jag har väldigt svårt att se att det känns som ett angeläget samhällsreformsbehov att dra ned antalet ledamöter och tjänstemän i landets högsta domstol. Det är väl tvärtom väldigt angeläget att den domstolen ska fungera bra och att väntetiderna där inte nu ska öka ytterligare. De är ju redan långa och besvärande, men tydligen ändå hyggligt hanterbara. Det skulle jag alltså vilja få förtydligat, om det är möjligt.
Herr talman! Den debatt som har förekommit i bl.a. medier, och med utgångspunkt från reflexioner och synpunkter som företrädare för domstolsväsendet har framfört, har ju haft sin utgångspunkt i det underlag som Domstolsverket arbetade fram för att ha för en dialog med företrädarna för de olika domstolarna. Det underlaget utarbetade ju Domstolsverket utifrån de beslut som riksdagen har fastslagit vad gäller ramarna för domstolarnas verksamhet. Det var ju naturligtvis den utgångspunkten som Domstolsverket måste ha för det budgetarbete som inleddes. Det generella sparbetinget, som Rolf Åbjörnsson kallar det, var alltså en utgångspunkt för ett budgetarbete som nu har pågått ett tag och som har utförts i en dialog mellan Domstolsverket och företrädarna för domstolarna. Det har syftat till att se på vilket sätt varje enskild domstol kan anpassa sin verksamhet efter de givna ekonomiska ramarna. Det har naturligtvis lett till behovet av justeringar åt olika håll. En del domstolar har haft möjlighet att göra ytterligare anpassningar, medan andra har haft svårare att göra det. När det gäller Högsta domstolen är den information jag har inhämtat att det som man i denna dialog har kommit fram till har accepterats av Till detta kommer att den dialog som hittills har förts har förts utifrån de beslut som riksdagen hittills har fattat. Det är därför jag också understryker att regeringen ju har aviserat att vi återkommer med en ny bedömning. Det arbetet pågår nu i Regeringskansliet, och resultatet av det kommer vi att se i vårpropositionen och senare i höstpropositionen. Mot bakgrund av bl.a. det värdefulla arbete som Domstolsverket har utfört i dialog med domstolarna har vi ett underlag att utgå ifrån i den framtida diskussionen om domstolarnas resursbehov.
Herr talman! Ska man förstå detta på det viset att domstolarnas resursbehov ska styras av den verksamhet de bedriver, att vi inte av statsfinansiella skäl behöver krympa domstolsorganisationen? Det är en fråga. Sedan förstod jag inte om det är så att HD och Domstolsverket har kommit överens om att HD delvis ska monteras ned. Det finns en annan problematik i svaret som gör mig lite bekymrad. Det är det resonemang som justitieministern har tagit upp vid olika tillfällen, nämligen att man ska sprida på tingsrätterna under något slags enhetlig domkrets som är vidare än den som gäller i dag. Det är ett omvänt tingsställeresonemang, eller vad det nu är. Eller är det som i fråga om åklagarna, att vi kan ha verksamheten ute på olika ställen men att vi har en central administration? Det skulle i så fall göra mig mycket bekymrad om det är det man är ute efter. Vad är det egentligen som ligger bakom de organisatoriska tankegångarna?
Herr talman! Självklart är det verksamhetens krav på resurser som ska avgöra vilka resurser domstolsväsendet ska ha. Men i ett läge där statsfinanserna var sådana att vi var tvungna att ta reda på var det fanns möjlighet att göra effektivitetsvinster och göra kostnadssänkningar var det naturligtvis en angelägen uppgift även när det gäller rättsväsendets myndigheter. Jag vill erinra om att den bedömningen gjordes då att rättsväsendet inte hade utrymme att göra några större neddragningar, till skillnad från mången annan statlig verksamhet. I dag handlar det om att också utnyttja de fortsatta möjligheter som finns till effektivisering och rationalisering, förändringar av verksamhetens arbetssätt för att anpassa det efter tidens krav. Även om vi inte längre har statsfinansiella skäl att noga hålla uppsikt över varje krona anser jag att det är en uppgift för varje regering att säkerställa att skattemedel används på effektivaste sätt. Vi kommer att fortsätta att arbeta på det viset. När det gäller de organisatoriska övervägandena är utgångspunkten att även domstolsorganisationen måste anpassas efter vad medborgarna kräver utav en väl fungerande domstolsverksamhet. Det handlar bl.a. om att säkerställa att det finns en domstolsverksamhet, en dömande verksamhet av högsta kvalitet överallt i vårt land, tillgänglig för varje medborgare oberoende av var man bor. Det kan vi inte garantera med den organisation som vi har i dag. Det har föranlett en diskussion om på vilket sätt man skulle kunna säkerställa en organisation som uppfyller de generella kraven. Rolf Åbjörnsson åberopar förändringen av åklagarväsendet som något slags dåligt exempel. Då reagerar jag lite grann, för den förändring som genomförts vad gäller åklagarorganisationen har medfört ett mycket gott resultat vad gäller verksamheten. Åklagaryrket i dag har fått, skulle jag nästan vilja påstå, ett lyft. Det lockar unga begåvade jurister till den verksamheten. Det finns en motivation och en optimism i verksamheten som bådar mycket gott i framtiden. Jag tror att en bidragande orsak till denna optimism ligger bl.a. i den förändrade organisationen.
Herr talman! Man kan ha synpunkter på åklagarverksamheten, men jag ska inte ge mig in på det nu. Vad jag närmast var inne på var att effekten av den reformen blev en ganska dramatisk centralisering. För vår del har vi försökt driva linjen att det är viktigt med ett lokalt förankrat rättsliv. Det känns väldigt betryggande när justitieministern säger att det nu inte längre är fråga om några av statsfinansiella skäl betingade sparaktiviteter som ska åläggas domstolarna. Jag förstår fuller väl att vi haft en statsfinansiell situation tidigare där alla har behövt dra åt svångremmen. Nu kan vi mera se till vad verksamheten kräver. Jag tycker att det har varit ganska entydigt och klart att det är justitieministerns och regeringens avsikt med sitt agerande framgent. Det är närmast det jag ville ha blottlagt genom den här debatten, och det tackar jag för. Tack, herr talman!
Herr talman! Åklagarväsendets omorganisation innebär onekligen en mera centraliserad form av det administrativa arbetet men definitivt inte av åklagarverksamheten som sådan. Låt mig bara exemplifiera med att peka på det utvecklade nära samarbetet mellan polis och åklagare. Det är en oerhört viktig del av det förändringsarbete som har pågått och pågår inom åklagarväsendet att säkerställa att polis och åklagare lokalt samarbetar mycket nära varandra. Det är en av förutsättningarna för att åstadkomma den målsättning som vi också har, nämligen att förändra handläggningstiderna vad gäller brottmål. En betydligt snabbare handläggning för anmälda brott fram till ett åtal kräver ett nära samarbete. Det har vi åstadkommit med denna organisation, som Rolf Åbjörnsson tydligen ännu inte är riktigt övertygad om men som har sina fördelar.

Herr talman! Ragnwi Marcelind har frågat vad jag avser göra för att förbättra barnens situation som brottsoffer. Barn som drabbas av brott är på flera sätt särskilt utsatta. Barn har svårare än vuxna att påtala brott och kan t.o.m. ha svårt att förstå att något de utsätts för är brottsligt. De har också svårare att skydda sig mot brottsliga handlingar. Skadeverkningarna av brott är i regel mer omfattande för barn än för vuxna. Behovet av tillräckligt stöd till och skydd för barn som drabbas av brott är uppenbart. Att förbättra insatserna för barn som är brottsoffer är och kommer alltid att vara angeläget. Jag delar således den grundläggande utgångspunkten för Ragnwi Marcelinds frågeställning. Jag delar däremot inte uppfattningen att svensk lagstiftning, som Ragnwi Marcelind uttrycker det, "inte står på barnens sida". En rad åtgärder som stärker barns ställning som brottsoffer har genomförts. För närvarande pågår också arbete med en rad insatser som har det syftet. Straffbestämmelserna om sexualbrott har ändrats ett flertal gånger för att förstärka skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp och för att ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp mot barn i den straffrättsliga lagstiftningen. Bl.a. har offrets låga ålder förts in som en omständighet som kan göra att en våldtäkt eller ett sexuellt utnyttjande av underårig betraktas som grovt brott. Brottsbalkens bestämmelse om det nya brottet grov fridskränkning är tillämplig på brott som exempelvis föräldrar begår mot sina barn. Det nya brottet är en särskild markering av allvaret i brott mot närstående. Brottsskadelagens regler har nyligen förändrats till förmån för inte minst brottsdrabbade barn: dels har ansökningstiden för brottsskadeersättning utsträckts, dels har preskriptionsreglerna ändrats så att barn under 15 år som utsatts för sexualbrott som regel inte riskerar att rätten till ersättning preskriberas, trots att brottet inte upptäcks förrän lång tid efter det att det begicks. 1998 tillsattes för att göra en översyn av bestämmelserna om sexualbrott har bl.a. till uppgift att med utgångspunkt i FN:s barnkonvention se över sexualbrotten mot barn. Kommittén har bl.a. fått i uppdrag att finna en lösning som innebär att våldtäktsbegreppet omfattar allvarliga sexuella övergrepp mot små barn, även om något tvång inte har använts. Kommittén ska vidare undersöka domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärdet i mål om sexualbrott samt presentera de åtgärder den anser nödvändiga. Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 1 Lagen om särskild företrädare för barn trädde i kraft vid årsskiftet. Lagen stärker barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet. Den särskilda företrädaren ska utifrån vad som är bäst för barnet i stället för vårdnadshavaren ta till vara barnets rätt under förundersökningen och under rättegången. Den särskilda företrädarens uppgifter är begränsade till att företräda och stödja barnet under det rättsliga förfarandet. Det yttersta ansvaret för att barnet får det skydd och stöd det behöver faller på socialtjänsten. Hur socialtjänsten kan förbättra insatserna för brottsdrabbade barn utreds för närvarande av Kommittén mot barnmisshandel som under 1999 inlett sitt arbete. Kommitténs övergripande syfte är att utifrån ett barnperspektiv och FN:s barnkonvention förebygga barnmisshandel och att förbättra stödet till barn som utsätts för misshandel. Förbättringar ska åstadkommas när det gäller stödinsatserna inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, beträffande hälsooch sjukvårdens åtgärder för stöd och behandling samt i fråga om socialtjänstens arbete. Polisens och åklagarnas utredningsarbete ska effektiviseras. Om det behövs ska åtgärder föreslås för att höja kvaliteten på utredningsarbetet. Kommitténs uppdrag ska redovisas i mars 2001. Kommittén arbetar för att polisens och åklagarnas handläggningstider vid barnmisshandel ska minska, utan att barnperspektivet förloras eller att utredningskvaliteten eftersätts. Som ett led i detta arbete har Brottsförebyggande rådet på uppdrag av kommittén nyligen presenterat en kartläggning av handläggningstiderna. Ett annat exempel på kommitténs arbete är att man under 1999 har satt i gång ett pilotprojekt om förhör med barn. När det gäller frågorna om skadestånd vill jag till att börja med betona att barn enligt svensk rätt har samma rätt som andra personer till full ersättning för de skador som drabbar dem. Att en skadelidande begär ett visst belopp innebär inte att beloppet slutligen döms ut av domstol. Meningsfulla jämförelser kan vidare bara göras om man vet vilka poster ett enskilt skadestånd avser. Jag kan inte gå in närmare på de särskilda fall som Ragnwi Marcelind tar upp, eftersom jag är förhindrad att kommentera rättstillämpningen i enskilda fall. I sammanhanget kan dock framhållas att Högsta domstolen för ett par år sedan i fråga om ersättning för själva kränkningen vid grövre sexualbrott mot barn slog fast att den allmänna nivån för skadestånd i dessa fall bör ligga vid 100 000 kr. När det är fråga om en mycket allvarlig kränkning sätts beloppen högre. Det bör nämnas att det endast vid ett fåtal andra mycket grova brott som exempelvis mordförsök förekommer lika höga belopp. Förutom ersättningen för kränkning lämnas i förekommande fall också ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men, sjukvårdskostnader m.m.
Herr talman! God fortsättning på det nya året! Inledningsvis vill jag säga att jag tycker att det känns väldigt bra att så här på 2000-talets första interpellationsdebatt i riksdagen få lyfta fram utsatta barns situation. Jag hoppas och tror att detta ska bli något av ett anslag för att vi som beslutsfattare kommer att göra allt under det här året för att barnkonventionens intentioner ska efterlevas fullt ut i Sverige. Jag tror att vi båda är helt överens då det gäller insatser för att trygga barns situation. Men justitieministern skriver i sitt svar att hon inte delar min uppfattning när jag kanske lite drastiskt uttrycker att svensk lagstiftning inte står på barns sida. Jag är dock inte ensam om att tycka detta. Jag citerar ur expertrapporten Den rättsliga hanteringen av doktorand Helena Sutorius och docent Christian Diesen från juridiska institutionen vid Stockholms universitet: "Dagens rättssystem tar inte tillräcklig hänsyn till barns intressen och den kunskap som finns om barn!" Så ett exempel från verkligheten. Det handlar om en 14-årig flicka som har blivit utsatt. Detta sägs i protokollet från förhöret: "Av förhöret framgår att Hilda motvilligt svarat på förhörsledarens frågor och då mestadels lämnat fåordiga svar." Alltså: Juristers och nämndemäns uppfattningar om hur barnen förmår uppträda och berätta används som beskrivningar på trovärdighet. De senaste månaderna har jag läst ett antal böcker, rapporter och forskningsmaterial angående utsatta barns situation. Jag ska erkänna att detta understundom har skett under tårar, inte minst då jag läste Brottsoffermyndighetens referatsamling eller den tidigare nämnda expertrapporten. När man tar del av olika utredningar som har presenterats kan man klart avläsa att det trots alla fina insatser som har gjorts är lång väg kvar innan vi lever upp till barnkonventionens intentioner. Låt mig citera Görel Thurdin och Susanne Askelöf från Bokslut; Tio år med barnkonventionen: "Barnkonventionen har haft flera positiva effekter inom lagstiftning och på det organisatoriska och institutionella planet. Men när det gäller barns konkreta vardag har konventionen inte inneburit någon större förändring." Jag är medveten om att situationen på området sexuella övergrepp mot barn är svårtolkad. Men undersökningar tyder på att upp till 90 % av anmälda sexuella övergrepp mot barn aldrig leder till åtal. Av de anmälningar som leder till åtal är friandefrekvensen i domstol 10 %. Exempel från verkligheten i Av 87 anmälningar rörande totalt 122 ledde endast tio barns anmälningar till åtal. Beträffande 20 barn inleddes inte ens förundersökning. För hela landet var siffrorna 2 157 anmälda sexuella övergrepp - 150 personer åtalades. Därtill kommer rapporter om att polis och åklagare inte får adekvat utbildning för att kunna hålla förhör med barn på ett pedagogiskt sätt. Domstolarna saknar kunskap om mekanismerna bakom sexuella övergrepp framför allt inom familjen. Javisst har vi fattat många goda beslut, som justitieministern också räknade upp i svaret. Men hur ser verkligheten ut för dessa barn? Vad avser ministern att göra för att säkra utsatta barns rätt till en kvalitativ, säker och god rättslig hantering? Vilken strategi har ministern för att lagstiftningen och de goda ansatserna också blir en verklighet i barnens vardag?
Herr talman! Att rättssystemet inte tar tillräcklig hänsyn till barn är inte samma sak som att lagstiftningen inte står på barnens sida. Det är helt klart att rättssystemet inte tar tillräcklig hänsyn till barn i alla situationer. Det är just mot den bakgrunden som kommittén ska se över bl.a. hur barn hanteras i det rättsliga systemet och i samhället i övrigt när det gäller misshandel, detta för att hitta formerna för hur vi kan utveckla vårt system när det gäller såväl polisutredningen och hanteringen i de rättsliga sammanhangen som stöd och hjälp till barn på annat sätt. Jag hoppas att den utredningen kommer att ge oss en ökad kunskap om vilka förändringar som krävs och de behov som finns av ökad kompetens, av att erbjuda utbildning för olika yrkeskategorier och säkerställa att de olika funktioner som finns i samhället och som är till för att säkerställa barnens rätt och en riktig behandling av barnen verkligen fungerar så som vår ambition är. Där finns strategin, där finns uppgiften och arbete pågår.
Herr talman! Det är väldigt intressant med den handläggningsrapport som justitieministern nämner. Där kan man se att handläggningstiderna för hela riket uppgår till 151 dagar i dag när det gäller t.ex. barnmisshandel. Det innebär en ökning med 33 dagar sedan 1991. Med de ambitioner som finns kan man fråga sig varför det inte konkret blir bättre när barnkonventionen hela tiden ligger som grund för vårt beslutsfattande. När man läser de olika rapporterna uttrycks det hela tiden frustration över att antalet anmälningar drastiskt har ökat under 80-90-talet medan antalet fällande domar ligger kvar på samma nivå. Sett över hela fältet är huvudtendensen att alltför många ärenden avslutas med nedläggning eller ett negativt beslut i åtalsfrågan. För mig säger detta att antingen är lagtexten så svårtolkad att den måste justeras eller också måste det till väldigt stora utbildningsinsatser - precis som Laila Freivalds nämnde - för att man ska kunna utveckla de möjligheter som finns till förhör med barn. Oavsett vilket är det vårt ansvar att se till att detta görs. Beträffande socialtjänstens roll, som också omnämns i svaret, och de möjligheter som den har kan vi bara konstatera att där finns det mycket övrigt att önska. Enligt Socialstyrelsens uppföljning av ändringarna i socialtjänstlagen upplever kommunernas socialtjänst att "barnets bästa" är ett svårhanterligt begrepp. Man konstaterar t.ex. att införandet av regeln om "barnets bästa" i lagen inte i någon större utsträckning har lett till konkreta förändringar i riktlinjerna för individ och familjeomsorgens arbete med barn och unga. Hela tiden måste man plocka de här fina utredningarna, kommittéerna m.m. ned i verkligheten: Hur ser det ut? Blir det bättre och bättre, eller står vi och stampar på samma nivå? När man tittar på straffmätningen, som jag tar upp i min interpellation, där det kommit fram uppgifter om att fäder döms lindrigare än okända gärningsmän vid övergrepp på barn, inser jag att vi måste invänta kommitténs åtgärder i en sådan fråga. Men jag utgår från att man tar till vara den forskning och den avhandling som Inga Tidefors Andersson har tagit fram och tar med de bedömningar som hon har gjort. Jag hävdar att vi som beslutsfattare har ett oändligt stort ansvar när det gäller att se till att de ord som vi formulerar i lagar, i paragrafer, i PM, i uttalanden osv. har en verklighet ute i vardagen. Jag kan se på min egen kommun i fråga om socialtjänstens arbete, där de säger till oss: Ni säger att vi ska leva efter barnkonventionen, men vi har inga resurser. Hur ska kommunerna kunna anmodas att se till att socialnämnderna har de resurser som de behöver för att kunna åtgärda de utsatta barnens situation, inte minst de barn som det i så hög grad handlar om i den här debatten, de barn som är utsatta för sexuella övergrepp? Det behövs alltså både resurser och tydliga riktlinjer och strategier från oss som beslutsfattare för att man ska kunna se till att det här förverkligas i vardagen bland barnen. Det är det som det handlar om.
Herr talman! Jag utgår från att det Ragnwi Marcelind säger inte på något vis innebär någon kritik eller något ifrågasättande av Kommittén mot barnmisshandel, dess ambitioner och de riktlinjer den har. Jag väljer att uppfatta det ordrika inlägget som ett stöd för det arbetet. När det gäller Brottsförebyggande rådets kartläggning av handläggningstider av misshandel av barn, finns det mycket att hämta av kunskap i den rapporteringen. En omständighet som studien visar är att det tycks finnas ett klart samband mellan polisens och åklagarens samarbete och hur lång handläggningstiden blir. Det är naturligtvis en omständighet som Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har anledning att ta till sig och använda sig av i fortsättningen av det pågående arbetet när det gäller att utveckla det här samarbetet. Jag vill också säga i det här sammanhanget att det pågår olika projekt för att utveckla arbetsmetoder av olika slag för att korta handläggningstider. Det finns särskilda projekt i Handen utanför Stockholm, i Östersund, i Örebro och i Jönköping. Alla dessa syftar till att skapa arbetsmetoder och system som säkerställer att ärenden inte blir liggande utan att det sker en snabb handläggning som leder till kortare tid mellan anmälan och dom. Alla de här projekten har redan visat sig vara mycket framgångsrika. En första utvärdering av Handenprojektet kommer under våren. Det kommer säkerligen att ge underlag för att säkerställa att även andra domstolskretsar, åklagarmyndigheter och polismyndigheter får förebilder att utgå från när de utvecklar sitt arbete.
Herr talman! Tack för svaret, Laila Freivalds! Det jag försöker säga och komma tillbaka till gång på gång är att vi säger just detta att efter tio år med barnkonventionen är det så lite av de fina intentioner, de skrivningar och de markeringar som vi har gjort lagstiftningsvägen som har nått ned i barnens verklighet. Det är oerhört viktigt när vi nu tillsätter den ena utredningen efter den andra. Jag stöder fullständigt kommittén som ska utreda handläggningstiderna, därför att jag vet att det finns vinster att kamma hem för att förkorta handläggningstiderna. Men vi får inte fokusera enbart på det som sker i kommittéerna, så att vi glömmer att tiden varje dag tickar på med verkligheten det här året, med barn som far illa och där bara 10 % av de fall som anmäls går till åtal. Det känns angeläget för mig att poängtera det här. Jag ska följa frågan under den tid som följer efter den information som jag nu har fått. När jag läste det här insåg jag hur oerhört viktigt det är att vi ser till att det fungerar i verkligheten och inte bara är en process som pågår i lagstiftning, i hantering av kommittéer, i utskott osv.

Herr talman! Per-Samuel Nisser beskriver i sin fråga situationen att en person som begått ett antal brott under utredningstiden och efter domen, i avvaktan på att verkställigheten av påföljden ska inledas, begår nya brott. Per-Samuel Nisser menar att de brott som begås under denna tid inte kommer att leda till något ytterligare straff och att utredningarna om sådana brott ofta blir avskrivna. Han har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med detta problem. Att en person vid upprepade tillfällen begår brott påverkar naturligtvis det straff som mäts ut. När en person vid samma tillfälle döms för flera brott är grundregeln att straffet ska bestämmas efter den samlade brottslighetens straffvärde. Straffmätningen sker med en förhöjd straffskala. Även återfall i brott kan föranleda särskilda reaktioner. Om någon som tidigare är straffad på nytt gör sig skyldig till brott kan detta leda till ett strängare påföljdsval än annars. Har det nya brottet begåtts under prövotiden efter villkorlig frigivning kan den villkorliga friheten förklaras förverkad. Dessutom kan domstolen vid straffmätningen beakta att den dömde tidigare gjort sig skyldig till brott, om tillräcklig hänsyn till detta inte kan tas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorlig frihet. Jag kan därför inte hålla med om att straffsystemet skulle vara så utformat att flerfaldig brottslighet eller återfall i brott inte leder till skärpt straff. Samtidigt är det ofrånkomligt att straffet för flera brott som bedöms vid ett tillfälle ofta blir lägre än summan av de straff som skulle ha dömts ut för vart och ett av brotten. Som jag tidigare nämnde ska straffet i ett sådant fall bestämmas med utgångspunkt från en bedömning av det samlade straffvärdet av brottsligheten. Därvid måste även beaktas bl.a. vilken typ av brottslighet det är fråga om. Att endast addera straffvärdet av brotten sedda var för sig skulle t.ex. kunna leda till att upprepade egendomsbrott bestraffas strängare än ett allvarligt våldsbrott, vilket många gånger skulle framstå som orimligt. Jag tror inte heller att man ska överskatta konsekvenserna från brottsavhållande synpunkt av denna ordning. Erfarenheten visar att personer som begår brott i liten utsträckning spekulerar i vilken påföljd som det enskilda brottet kan leda till. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma det problem som Per-Samuel Nisser pekar på. Det är högst otillfredsställande att personer fortsätter sin brottsliga verksamhet sedan de gripits eller t.o.m. lagförts för annan brottslighet, men det finns inte någon enkel lösning på frågan. Reglerna om häktning har självfallet betydelse i sammanhanget. Ett av skälen som får åberopas för häktning är just att det finns risk för att den misstänkte ska fortsätta sin brottsliga verksamhet. Häktning kan användas både före domen och efter denna i avvaktan på verkställighet av en frihetsberövande påföljd. Frågan innehåller emellertid en annan viktig aspekt, nämligen behovet av en snabb och effektiv handläggning av ärenden inom rättsväsendet. Regeringen har givit arbetet med att modernisera rättsväsendet hög prioritet. För att utveckla och behålla ett modernt, effektivt och rättssäkert rättsväsende är det nödvändigt att man beaktar helheten i verksamheten och inser att de olika myndigheternas arbete hänger ihop och påverkar varandra. Man talar ibland om en brottmålskedja. Man måste i allt utvecklings och moderniseringsarbete anlägga en helhetssyn på hela rättsväsendet. I det arbetet är frågan om att väsentligt förkorta de totala handläggnings eller genomströmningstiderna i brottmål helt central. Inom Justitiedepartementet har nyligen startats ett särskilt projekt som bl.a. har detta mål. Projektet bedrivs i nära samverkan med berörda myndigheter inom rättsväsendet. Inom rättsväsendets myndigheter pågår också ett arbete för att effektivisera handläggningen och korta ned genomströmningstiderna. Myndigheternas arbete har hittills främst varit inriktat på handläggningen från brottsanmälan till dom. För att möta det problem som Per-Samuel Nisser tar upp är det emellertid av avgörande betydelse att motverka att den som dömts för ett brott begår nya brott, innan straffet kan börja verkställas. Åtminstone när det är fråga om allvarligare brottslighet bör den dömde normalt vara frihetsberövad i avvaktan på verkställighet av straffet om det finns en påtaglig risk för fortsatt brottslighet. Om den dömde däremot inte är häktad är det viktigt att verkställigheten av det utdömda fängelsestraffet kan börja så snart som möjligt. Verkställigheten kan normalt inledas när domen vunnit laga kraft. Kriminalvården skickar då ut ett föreläggande till den dömde att inställa sig inom viss tid. Verkställigheten kan emellertid förskjutas om den dömde t.ex. ansöker om uppskov med verkställigheten eller överklagar domen. Mot bakgrund av vad jag nu sagt kommer vi inom Justitiedepartementet att fokusera på handläggningen av ärenden under tiden från domen meddelats tills verkställighet skett. Vi kommer att analysera om det är möjligt och lämpligt att vidta åtgärder för att skynda på intagningen i anstalt när någon dömts till fängelse och personen i fråga inte är häktad. Naturligtvis kan även andra åtgärder för att motverka återfall i brott aktualiseras i detta sammanhang.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Interpellationen tar upp frågan om s.k. straffrabatt. När en person har dömts att avtjäna ett fängelsestraff kan det, vilket statsrådet säger i svaret, ofta vara en lång tid mellan domslut och avtjänande av straff. Om då personen under denna väntan är fri och begår flera brott, brukar dessa brott ej tillföras det straff som han eller hon ska avtjäna. Denna straffrabatt och de problem som följer av denna har många poliser tagit upp med mig när jag har besökt olika närpolisområden i Värmland. Man menar att en del kriminella är medvetna om straffrabatten och t.o.m. begår fler brott under denna period, medvetna om att de inte kommer att påföras ytterligare straff. Polisen ska naturligtvis ändå göra det arbete som krävs för att undersöka och försöka att få fram bevis när det gäller dessa nya brott, detta trots att även de är medvetna om att just detta arbete inte leder till något resultat vad gäller påföljd. Statsrådet säger i svaret att det inte är rimligt att addera många brott av ringare grad så att de tillsammans kanske ger en påföljd som är hårdare än för en mycket grov kriminell handling. Detta resonemang kan jag också tycka vara rimligt. Men då kommer naturligtvis frågan upp om en brottslig handling, oavsett av vem och när den sker, ändå inte ska bedömas efter samma skala. Ett brotts påföljd är ju inte bara ett straff för en handling. Den visar också, även för kriminella, att allmänheten och samhället inte tolererar deras verksamhet, oavsett när den sker. Vore det så, vilket en del menar, att en person som skulle påföras ökad påföljd till redan utmätt straff skulle vara mindre motiverad att återanpassas till samhället efter avtjänat straff, skulle straffrabatten kanske kunna tänkas vara motiverad, men jag tror inte att det fungerar så. Rättsväsendet ska och måste vara mycket tydligt. Den oerhört viktiga frågan om återanpassning till samhället efter ett avtjänat straff är mycket mer komplex än enbart frågan om strafftidens längd. I statsrådets svar kring frågan om straffrabatt får jag inget riktigt tydligt svar på om statsrådet anser att det framgent ska finnas kvar en generell straffrabatt, som tydligen tar kraft från polisen och medför att en del dömda utför fler brott under en tid, då medvetna om att de förmodligen inte får någon utökad påföljd på sitt tidigare straff.
Herr talman! Om man begår nya brott efter det att man har blivit dömd för tidigare begångna brott, kan man givetvis få en ny påföljd.
Herr talman! Det är ett bra svar från statsrådet. Det tackar jag för. För att fortsätta resonemanget är underbemanningen inom polisen ett annat problem som har koppling till detta. Det märks mycket väl när man är ute på olika närpolisområden, inte minst på mindre orter, att man där brottas med att klara av de schemlagda turerna. Någon kanske är sjukskriven, någon får inte ha yttre tjänst och det kan finnas olika problem kring detta. Ibland blir det svårt att klara av alla utredningar på det sätt som kan krävas. Detta är ju frustrerande för hela polisväsendet och inte acceptabelt sett med allmänhetens ögon. Det är naturligtvis i stort en resursfråga att utbilda fler poliser och skapa förutsättningar för fler tjänster runtom i Sverige. Effekten av polisens arbete med brottsbekämpningen är avgörande. Det som brottslingen mest skyr är naturligtvis risken att bli upptäckt, kanske mer än straffet. Därför är det inte bra att det finns ett etablerat system med straffrabatt och att det finns tillfällen då en brottsling vet, även polis och rättsväsende, att ett brott som utförs inte kommer att leda till straffpåföljd. Ett av de stora problemen kring denna fråga, som statsrådet också tog upp i svaret, är att det ofta är alltför lång tid mellan dom och avtjänande av straff. Skulle denna tid vara kortare skulle naturligtvis inte detta problem uppstå, eller i alla fall inte vara så stort. Jag vill då avsluta med att fråga statsrådet om vi får ser mer konkreta åtgärder som kan ge resultatet att väntetiderna kortas.
Herr talman! Det är givetvis delvis en resursfråga i vilken utsträckning polisen har möjlighet att lägga ned resurser och ägna uppmärksamhet till att utreda brott. Men detta är icke enbart en resursfråga. De studier och de försöksverksamheter som pågår i olika delar av landet visar på att det också finns mycket att vinna på ändrade arbetsmetoder, andra rutiner, en annan arbetsfördelning och ett annat samarbete mellan polis och åklagare för att effektivisera utredningsarbetet. Jag är mycket hoppfull och ser möjligheter till en utveckling som innebär att vi kan få ett betydligt bättre utredningsarbete utfört även med befintliga resurser, vilket inte innebär att det därutöver inte behövs ökade resurser för att kunna höja ambitionsnivån i olika avseenden när det gäller polisiär verksamhet. När det gäller frågan om tiden mellan dom och avtjänande av straff finns det, som jag sade i mitt svar, anledning att föra en dialog med Krimnalvårdsstyrelsen om det möjligen finns några åtgärder som kan vidtas från Kriminalvårdsstyrelsens sida för att kunna korta den tid som är påverkbar. Det går inte att påverka den tid när domen ännu inte har vunnit laga kraft, när den fortfarande är under prövning eller när det finns en begäran om uppskov med verkställighet. Men min erfarenhet säger mig att det därutöver finns tid som går förlorad. Man skulle kunna säkerställa att avtjänandet påbörjas tidigare än vad som i många fall i dag sker. Det krävs en anlys för att komma fram till vad orsaken är till att det ibland blir tidsutdräkt, ibland en ganska lång sådan. Framför allt tror jag att detta arbete måste inriktas på att säkerställa att man lägger ned resurser och förändrar rutiner när risken för återfall i brott är stor. Det är säkerligen olika i olika fall hur angeläget det är att ett straff börjar att avtjänas så fort som möjligt. För att kunna sätta in en förändrad rutin eller mer resurser i något avseende ska vi naturligtvis eftersträva att det sker i just de situationer som kan leda till att vi förhindrar en fortsatt brottslig verksamhet.